Fru talman! Kenneth Johansson, i fråga om Amningshjälpen såg jag häromdagen ett meddelande i en tidning. Det stod att man för de två närmaste åren fått sin ekonomi ordnad. Hur stod det inget närmare om, utan det var bara en notis i tidningen. Jag hoppas att vi kan tro på den.

Fru talman! Som jag läser Miljöpartiets särskilda yttrande står det där att Barnombudsmannen skall ges ökade resurser. Men vad vi behandlar är ju budgetåret 1999. Det förefaller mig som om det särskilda yttrandet trots allt säger en sak och praktisk handling en annan. Vi i Centerpartiet har föreslagit en omfördelning till förmån för Barnombudsmannen. 5 extra miljoner skulle framför allt gå till att genomföra FN:s barnkonvention med en högre ambition än som annars kan göras. Där hade det alltså funnits en möjlighet att ge extra pengar till Barnombudsmannen.
Fru talman! Vi tycker att det redan på det här stadiet är viktigt att markera de åsikter som vi har om satsningar som vi vill göra även kommande år. Det är ju snart dags för diskussioner om den biten, så det här är en tydlig signal från oss.

Fru talman! Först vill jag säga att det är tråkigt att ministern inte är här i kväll, men inte ens ministrar bestämmer alltid över sin tid. Jag är fyrtiotalist, och ibland är det just så jag beskriver mig själv, och jag gör det med viss självkänsla. Jag är stolt över vad vi i min generation har fått och kämpat oss till: · en mer utbyggd barnomsorg än tidigare generationer · och ett av världens mest jämställda samhällen. Men ofta låter fyrtiotalist som ett skällsord. Vi har som grupp fått mycket kritik från dem som kallar sig sjuttiotalisterna. Det är t.ex. vi som styr opinionen, vi som har makten, vi som kan förverkliga egoistiska önskemål. Vi skälls bl.a. för att äldreomsorgen plötsligt blivit så angelägen. Det beror på våra gamla föräldrar eller snarare att vi vill ha en bra omsorg för dem för att själva slippa ha dåligt samvete. Detta säger belackarna. Själv säger jag att det naturligtvis finns korn av sanning i det, men jag är villig att påstå att det inte bara är av egoistiska skäl vi intresserar oss för äldreomsorgen, eller för barnomsorgen när våra barn var små, eller för den delen pensionen nu när vi börjar närma oss den. Jag menar att det handlar om olika perspektiv i olika skeden av livet. När man är gravid ser man plötsligt en mängd kvinnor i samma situation. När man har småbarn kretsar det mesta omkring det. När man börjar närma sig pensionsåldern fokuseras intresset på pensionssystemet osv. Så tror jag att vi människor fungerar - kanske ganska enkelspårigt men därför inte självklart egoistiskt. Jag menar inte att bagatellisera människans sätt att fungera, utan det jag vill säga är att jag inte ser något negativt i att vi fyrtiotalister intresserar oss för äldreomsorg och pensioner. Vi finns här i samhället tillsammans med alla andra som har olika intressen. I en anda av solidaritet med varandra kan det faktiskt komma ut en massa bra saker ur det. Det jag däremot tycker är mycket viktigt är att vi inte ställer olika generationer eller olika grupper mot varandra, t.ex. pensionärer mot barnfamiljer. Återigen: Vi lever våra liv i olika skeden, och vi behöver varandras omsorg. Jag ser det snarare som ett kontrakt mellan generationer. Jag betalar skatt till vår gemensamma sektor, och du får tillgång till äldreomsorgen. Du är ledig med föräldrapenning, och jag jobbar heltid och ger skatteinkomster till kommunen som ordnar barnomsorgen så att du kan börja arbeta och inte behöver gå till arbetslöshet efter ledigheten. Och du som halkar och kommer till akuten behöver inte fundera över om du har tillräckligt med pengar eller rätt kontokort med dig. Det är självklart att du skall få den vård du behöver. När du kommer till avdelningen ligger en blek kvinna i sängen bredvid. Hon mår inte bra. Du vet inte vem hon är, om hon är arbetslös eller om hon är förmögen. Det går inte att avgöra där ni ligger i anonyma sjukhuskläder, och det finns ingen skillnad i bemötandet hos personalen. Ni har lika stor anledning att få en bra omsorg. Ett kontrakt mellan generationer bygger på solidaritet. Lever verkligen dess innebörd kvar i vårt moderna samhälle? Enligt Svenska Akademiens ordlista betyder solidaritet gemensam ansvarighet; sammanhållning. För mig som socialdemokrat är det en självklarhet att det är detta det handlar om, ifall vi skall fortsätta att ha ett Sverige med goda framtidsutsikter för dess invånare: sammanhållning. När vi införde ATP var det självklart att de som jobbade skulle betala pensionärernas pensioner. De hade ju inte hunnit spara till dem själva. Och vi som arbetar i dag betalar till dagens pensionärer: sammanhållning. Men när vi fyrtiotalister blir pensionärer finns inga pengar kvar, säger en del, för de som skall betala kommer inte att vilja det. Det där är argument som ofta hörs: De unga är inte intresserade av att försörja någon annan. De tänker på sitt. De är kritiska och uppfostrade att ifrågasätta och vill tjäna egna pengar och bara bry sig om sig själva. Det görs en hel del undersökningar om ungdomars attityder. Jag har speciellt tittat på den som Ungdomsstyrelsen presenterade i våras. Man har frågat ungdomar i åldern 16 till 29 år om deras syn på livet, samhället och framtiden. Ett viktigt resultat är att tre fjärdedelar av landets ungdomar är optimistiska och har stora förväntningar på framtiden. Meningen med livet är sådant som kretsar kring familj och vänner - de närmaste. Och det tycker jag talar mot att dagens ungdomar skulle vara själviska och bara tänka på sig själva. Det finns också de som säger att folk snart inte orkar betala mer i skatt, orkar inte vara solidariska utan att själva få något för det. Med det är inte sant. Stefan Svallfors, docent vid Umeå universitet, ser i sina undersökningar att folk visst vill betala gemensamt för den offentliga sektorn. Han konstaterar att stödet för vår gemensamt finansierade och offentligt drivna välfärd har varit starkt och stabilt och i många fall också ökat de senaste 15 åren. Av den debatt som finns kring offentliga sektorn nu under 90-talet skulle man kunna tro att stödet hade minskat, men så är det alltså inte. Det gäller t.ex. finansieringen av välfärden. Stödet för den skattefinansierade välfärden är starkt. Framför allt gäller det sjukvården och äldreomsorgen. Det är väl också därför som kritiken blir så högljudd när inte allt fungerar som det skall. För 1999 anslår den socialdemokratiska regeringen 10 miljoner kronor för utvecklingsinsatser för hemlösa. Det är ett område där det inte har fungerat som det skall. Det är ett bra exempel på hur vi på rätt sätt kan använda våra gemensamma medel för att med krafttag ta itu med de växande svårigheterna för hemlösa. Tillsammans kommer nu regering, kommuner och ideella organisationer att utveckla och pröva olika stödformer för de bostadslösa och finna metoder för lokala inventeringar och uppsökande verksamhet. Människor skall kunna få egna bostäder! I Sverige finns det ett parlamentariskt stöd för att förstärka och värna den generella välfärden. Men det finns också tydliga skiljelinjer. För oss socialdemokrater är den generella välfärden oerhört viktig. Med det menar vi att den välfärd vi har skall omfatta alla. Alla skall veta att när de behöver vård så finns den där. När barnfamiljer behöver extra stöd skall det finnas där. De olika trygghetsförsäkringarna skall vara trygga och gå att lita på. Det är vi politiker som har till uppgift att se till att systemet fungerar. Då behövs också en stabil ekonomi, mål och styrmedel, en tydlig vägledning om vad som förväntas av verksamheterna. Vi socialdemokrater anser att medborgarna efter förmåga, genom skatterna, skall bidra till välfärdens grunder, till ett socialt trygghetssystem, skola, vård och omsorg. Vi bidrar, och i olika skeden i livet får vi del av det vi bidragit till, precis som jag tidigare beskrivit. Solidaritet är ett honnörsord för mig, och det är just det den generella välfärden handlar om. Om alla som betalar skatt också får något tillbaka är de intresserade av att barnomsorgen skall vara bra, att skolan och sjukvården skall ha bra kvalitet, att äldrevården skall fungera. Det bästa sättet att minska klyftorna i samhället är att fler människor har arbete. Glädjande nog är 100 000 fler människor sysselsatta i år än vid samma tid förra året. Kampen mot arbetslösheten är den viktigaste insatsen för att öka rättvisan i Sverige. Men den skall kompletteras med en politik som på område efter område främjar rättvisa, samhörighet och solidaritet. Jag sade tidigare att det finns en tydlig skiljelinje också i den svenska politiken. Den går mellan oss socialdemokrater och moderaterna. Vi vill att välfärden också i fortsättningen skall vara solidariskt finansierad genom skatter. Det ger en mer rättvis fördelning av bördorna mellan olika åldrar och olika inkomstgrupper. Moderaterna vill att vi skall betala för den genom ett ökat uttag av avgifter som var och en själv får betala efter förmåga. Resultatet blir inte särskilt rättvist. Den som har råd får tillgång till välfärd medan de som har lägre inkomster kan drabbas mycket hårt av de förändringar som sker i livet. Vi socialdemokrater satsar under flera år mer pengar till statsbidragen till kommuner och landsting för att de i sin tur skall kunna satsa på skolan, vården och omsorgen. Barnfamiljer och pensionärer har drabbats hårdare än andra grupper av de besparingar som vi har tvingats att göra. När vi nu har balans i de offentliga finanserna och börjar att kunna betala av på våra skulder kan också dessa grupper få en bättre ekonomi. Därför höjer vi pensioner och bostadstillägg. Därför vill vi under mandatperioden höja barnbidragen. Och därför föreslog vi maxtaxa i barnomsorgen. Vi kunde inte få igenom detta förslag nu, men det är någonting som vi tänker återkomma till. Om moderaterna får bestämma skall skatterna om tre år vara 86 miljarder kronor lägre än i dag. Som vanligt är de mest skattesänkningar för de välbeställda. Däremot talar man inte lika högt om finansieringen. Men den som letar i den moderata motionen hittar efter ett tag några exempel. det motsvarar mer än 500 kr per svensk och år. I moderaternas motion skriver de att "transfereringarna till hushållen" skall bli 16,2 miljarder lägre år 2002. Det visar att moderaterna inte vågar stå för sin politik. Varför inte kalla "transfereringarna" för sitt rätta namn? Sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen skall sänkas, arbetslöshetsförsäkringen likaså. Skola, vård och omsorg skall få 10 miljarder kronor mindre - det motsvarar drygt 30 000 jobb. Det är alltså de sjuka och arbetslösa som skall betala för de välbeställdas skattesänkningar. Så enkelt kan moderaternas politik beskrivas. Detta är att ställa olika grupper mot varandra, och ett sådant synsätt främjar inte värnandet och utvecklandet av välfärden. Vi skall gå på vägen in i framtiden utan att ställa generationer eller grupper i samhället mot varandra - sjuttiotalister bredvid fyrtiotalister, pensionärer bredvid barnfamiljer.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

Fru talman! Som jag försökte säga i min replik som Susanne Eberstein inte hörde säger både Socialstyrelsen och de fackliga organisationerna att det i första hand inte är mer resurser som behövs i sjukvården, utan det behövs en annan och friare organisation där man tar till vara personalens kunnande och kompetens. När det gäller budgeten för 1999 har både Susanne Eberstein och jag lika mycket pengar till hälsooch sjukvård och lika mycket pengar till kommuner och landsting. Men för mig är det viktigt att sätta patienten i centrum. Det är därför som vi vill införa en vårdgaranti. Jag hörde ingenting i Susanne Är det mot bakgrund av detta som man skall se förslaget om en maxtaxa i barnomsorgen som är till fördel för de många, men som lämnar de få vid sidan om som behöver hjälp, samtidigt som det skulle innebära att man styrde alla att välja den barnomsorg som Susanne Eberstein och andra bestämt att vi skall välja? En sådan politik vill jag inte ha. Avslutningsvis vill jag säga till Susanne Eberstein: Vi spar - och det är ingen hemlighet - på socialförsäkringar, vi inför en karensdag för de friska, vi spar på partistöd, presstöd och annat. Och det gör vi just för att kunna sänka skatten, framför allt för låg och normalinkomsttagare så att de kan leva på sin lön. Dessutom vill vi ha ett företagsklimat som innebär att vi får nya, riktiga jobb i nya, växande företag. Det är bara så välfärden kan garanteras, Susanne Eberstein, inte genom högre skatter som gör fler bidragsberoende och på det sättet ökar otryggheten.
Fru talman! Självklart måste alla organisationer ständigt ses över och förbättras. Det är väl en självklarhet. Det behöver vi inte ens diskutera och ha olika meningar om. En vårdgaranti utan pengar - är det verkligen något värde i det? Chris Heister säger att vi har lika mycket pengar till de här områdena, och ni vill alltså införa en vårdgaranti. Då kan man fundera över vilka som får stryka på foten. Jag tyckte inte att jag hörde det där om läkemedlen när det gällde att ni ville spara på olika saker, att ni ville ta många miljarder från läkemedelssubventionerna. Det hörde jag ingenting om.
Fru talman! Jag skall då svara direkt på Susanne Ebersteins sista fråga. Vi vill bryta upp apoteksmonopolet. Vi vill göra förändringarna i läkemedelsförsörjningen. Vi vill förstatliga läkemedelsförsäkringen och på det sättet slippa detta receptregister, som både är integritetskränkande och kostar miljardbelopp. Vi vill införa en frivillig läkemedelsförsäkring som har ett bättre högkostnadsskydd än det som Susanne Eberstein och Socialdemokraterna har. På det sättet kan vi frigöra resurser som vi kan använda t.ex. till att förbättra för de handikappade, där ni inte har orkat med, och till att förbättra för änkorna med en änkepension, där ni inte har orkat med.
Fru talman! Moderater och socialdemokrater ser helt olika på framtiden och ser helt olika samhällen. Jag är uppvuxen i ett samhälle där klassklyftorna var väldigt stora. Alla fattiga fick visserligen hjälp, men det var korgar som bars ut. Hembiträdena fick svarta sidentyger i julklapp så att de skulle ha snygga klänningar när de serverade hos herrskapen. Jag kan inte se att moderaterna har gått ifrån målet om det samhället. Vi ser på framtiden på olika sätt.

Fru talman! När Susanne Eberstein höll sitt anförande talade hon mycket om dem som har drabbats av besparingar och sade att det är sådana som har det sämst i samhället. Det är klart att det är pensionärer och barnfamiljer som har drabbats väldigt hårt. Jag skulle vilja fråga om läkemedel, som ju har varit aktuella. Det är många som säger att de inte har råd att hämta ut sina läkemedel. Folkpartiet har föreslagit att man skulle göra en förändring av de olika högskostnadsskydden, så att man betalar 1 000 kr för vård och 1 000 kr för läkemedel. Det är i alla fall en liten minskning när det gäller kostnaderna. Jag skulle vilja fråga Susanne Eberstein: Är det här med läkemedelskostnader någonting som oroar er socialdemokrater? Har ni några funderingar om vad man skall göra åt det, kanske i vårpropositionen?
Fru talman! Den uppdelning som vi nu har på talarlistan är lite förvirrande. Susanne Eberstein talade övergripande om besparingar och problem m.m., och jag trodde därför att det skulle vara möjligt att ställa den här frågan. Jag får väl återkomma och ställa om frågan till Conny Öhman när han har hållit sitt anförande.

Fru talman! Jag har en fråga till Susanne Eberstein om någonting som Kenneth Johansson förtjänstfullt lyfte fram i sitt anförande. Det handlar om balans i ekonomin. Kenneth Johansson framförde att det finns kommuner och landsting som fortfarande har problem med ekonomin, som tydligen inte är sanerad även om staten har lyckats få ordning på sina finanser. Hur kan det komma sig att åtta kommuner har beslutat, trots det indirekta skattestoppet, att höja kommunalskatten? I en kommun i Halland har man för andra gången på tre år beslutat att höja kommunalskatten, under socialdemokratisk ledning. Jag undrar om Susanne Eberstein har någon tanke om vad som kan vara orsaken till detta.
Fru talman! Jag måste säga att det är väldigt svårt att i socialutskottet ha bestämda åsikter om varför åtta kommuner höjer skatten. Jag hoppas att det inte beror på att de är vanskötta, och jag hoppas också att det inte beror på att de kom i obalans under de tuffa borgerliga åren.
Fru talman! Det var inte fråga om det. Saken är den att de har förlorat många arbetstillfällen i den här kommunen, och det är inte så lätt att ersätta dem. Jag hade synpunkter på det i mitt anförande. Jag tror kanske att man inte bara skall slå sig för bröstet och tala om att man har fixat statens ekonomi. Det är dock nere i verksamheten - jag kommer därifrån och har varit delaktig i de nedskärningar som måste göras - som man har de stora problemen kvar. Det gäller inte överallt, men på många ställen Man borde kunna se helheten i det när man talar om övergripande saker, och inte bara se på en sektor. Man bör fundera på det när man säger att man har klarat saker och ting. Då skulle vi få en mycket mer sansad debatt.
Fru talman! Jag vill bara säga att det är bra att vi nu kan satsa på kommunerna. Vi är väl medvetna om att pengarna behövs där. Vi håller också på med ett kommunalt skatteutjämningssystem under våren, och det är säkert så att flera kommuner har fått för mycket av utjämningsbidragen och andra har fått för lite. Min förhoppning är att detta kommer att innebära att man kan arbeta upp ekonomin i kommunerna.
Fru talman! I mitt inledningsanförande ställde jag en fråga som handlade om valfrihet, och jag påstod att en del av socialministerns uttalanden kunde ge en känsla av ett återfall i socialistiska dogmer, att allt skall utföras i offentlig regi. I Susanne Ebersteins anförande styrktes det av det citat där det betonades att det skall vara offentligt driven verksamhet. Jag tycker att det skulle vara väldigt intressant att få ett besked om vad den socialdemokratiska talesmannen i socialutskottet har för uppfattning i fråga om alternativa driftsformer, entreprenad och liknande, därför att det skiljer ju så mycket mellan olika företrädare. Eberstein säger om de privata verksamheter som vi de facto har. Jag tänker på Stenshult i Halland, Vidarkliniken i Järna, Ersta Sjukhus, Sophiahemmet m.m. Slutligen har jag en fråga när det gäller investeringsbidragen för äldrebostäder, dvs. de 150 miljoner som utskottsmajoriteten vill öronmärka. Centerpartiet vill lägga pengarna i "kommunpåsen" och betona att behoven är olika. Vi har förtroende för våra kommunala förtroendevalda, att de själva kan göra bedömningar utan statliga pekpinnar. Är inte det en ganska rimlig inställning?
Fru talman! Till Kenneth Johansson vill jag säga att det viktiga med vården och omsorgen är att den är gemensamt finansierad och att det finns ett demokratiskt inflytande. Driftsformerna kan alltid diskuteras, och de kan variera. Det sker redan i dag. När det gäller specialpengarna till äldrebostäder har man upptäckt att det är väldigt ojämnt över kommunerna, och därför vill man i det här fallet specialdestinera just till äldreboendet.
Fru talman! I den första delen ber jag att få tacka för beskedet. Nu vet vi att talesmannen i socialutskottet har uppfattningen att man kan släppa fram alternativa driftsformer. Det är bra. Vi har samma uppfattning där. När det sedan gäller investeringsbidragen för äldrebostäder har vi olika uppfattning. Min erfarenhet av att vara kommunpolitiker är att om man ger de kommunala företrädarna frihet och ansvar och hyfsat med resurser, som också via skatteutjämningsbidrag m.m. är rättvist fördelade, löser de uppgiften utifrån de lokala förutsättningarna. Jag är övertygad om att om det inte fungerar ser väljarna i val till att ersätta dem med nya företrädare.
Fru talman! Jag måste få säga att det skulle glädja mig mycket om jag i fortsättningen fick vara taleskvinna i socialutskottet och inte talesman. Det kanske vi kan vara överens om. Jag kan också säga om RKC, Rikskvinnocentrum, som många här har värnat om, att vi har ordnat fram pengar från Justitiedepartementet. De har alltså sin ograverade verksamhet om de ansöker hos Justitiedepartementet, där det finns pengar just till RKC.

Fru talman! Moderata samlingspartiet har i partioch kommittémotioner förordat en annan inriktning av hälso och sjukvårdspolitiken än regeringen. Våra förslag syftar till att skapa förutsättningar för en utveckling av sjukvården och till att ta till vara de goda förutsättningar som finns, men som nu kvävs i landstingsmonopolets famn. Vi vill göra de förändringar som kan möjliggöra tillväxt i vården och låta den bli motor i en avancerad högteknologisk utveckling. Vi vill göra de förändringar som ger patienten ett verkligt inflytande i vården och som släpper fram personalens kreativitet och ledaregenskaper. Det är sådana förändringar som gör att de anställda kan påverka sin arbetssituation bl.a. genom att det finns en vårdarbetsmarknad med många arbetsgivare och med konkurrens och belöningar. Det är sådana förändringar som begränsar politikernas roll till att tydliggöra mål och resursfördelning, men skiljer produktion från finansiering och låter pengarna följa patienten. Vi föreslår i vår obligatoriska hälsoförsäkring sådana lösningar. Jag har i flera år presenterat försäkringen här och för flera representanter för Centerpartiet, som har blivit väl informerade. Jag skall bara kort nämna vad det gäller. Den är solidariskt finansierad. Det kan man göra med skatter eller med avgifter. Skatter kan inte specialdestineras, så därför vet man inte vad som går till sjukvård och vad som går till annat. Avgifter kan specialdestineras. I en försäkring följer pengarna patienten. Patienten får en reellt stärkt ställning och har då inte bara landstingspolitikers prat att rätta sig efter. Produktion och finansiering skiljs åt, och då ökar effektiviteten. Ett aktuellt land att dra lärdom av är Holland. Om man vill gå långt bort kan man titta på Singapore. USA är i det fallet inte en förebild. Fru talman! Vi har föreslagit en långtgående växling från subventioner och bidrag till omfattande skattesänkningar för alla samt upphävandet av skadliga och kostsamma monopol, därför att den enskilda människans ställning skulle stärkas och hennes beroende av stat och kommun minska. Vi värnar samtidigt de människor som är i störst behov av gemensamma insatser och som har små eller inga möjligheter att påverka sin situation. Vi värnar dem som nu är gamla och sjuka före nog så lovvärda förebyggande insatser för unga och friska. Fru talman! Majoriteten skriver i sitt betänkande att alla, oberoende av inkomst, skall ha tillgång till sjukvård, barnomsorg och äldreomsorg av hög kvalitet i ett solidariskt samhälle. Fru talman! Så är det ju inte i socialdemokraternas Sverige. För att vara säker på att få vård när man behöver den måste man ha pengar för att gå förbi de köer de ineffektiva regionala landstingsmonopolen skapar. Den lilla människan ställs i kö i socialdemokraternas Sjukvårdssverige. För någon vecka sedan diskuterade vi här i kammaren en verklig vårdgaranti och patientens rätt. Socialdemokraterna var inte intresserade av annat än marginella förändringar - sådana som garanterar att makten ligger kvar hos landstingspolitiker och inte i verklig mening kommer patienten till del. I konflikten mellan patientens rätt och det kommunala självstyret ställer sig socialdemokraterna alltid på landstingsapparatens sida. Socialdemokraterna och Vänstern tror, som framgick här tidigare, att ett rättighetsbaserat system med valfrihet och kontroll över egna ekonomiska resurser, som vi föreslår, skulle leda till att starka individer får fördelar på de svagares bekostnad. Fru talman! Är det på det sättet? Vi ser ju att det i dag är de som har resurser, pengar och kontakter som kan gå förbi köerna i vården. Dagens system gynnar den starke. Skulle t.ex. rätten att välja läkare och sjukhus, liksom rätten till en second opinion, blivit fastlagd och överklagningsbar så hade ett prejudikat skapats som framgent helt obetingat gynnat den svage vid första överklagande. Det är alltid den svage patienten som kommer i ett utsatt läge när, som nu, huvudmännen har begränsade resurser eller inte förmår utnyttja de resurser de har på ett riktigt sätt. Rätten till vård gäller i grunden valfrihet, rätten att välja vårdgivare och sjukhus, makt över prioriteringsbeslut, att kunna delta i de prioriteringsbeslut som gäller en själv samt att ha rättigheter, som rätt till second opinion, i konfliktsituationer. Genom att bibehålla huvudmannens primat före patientens har majoriteten i kammaren säkerställt att prioriteringar sätter de svagaste grupperna i en utsatt position. Man kan inte lita på att få vård i tid när det behövs. Socialdemokraterna agerar tvärtemot vad de säger i sitt betänkande. Fru talman! Vi förordar en ny tandvårdsförsäkring som innebär ett bra skydd för personer med höga tandvårdskostnader och samtidigt lägre offentliga utgifter. Högkostnadsskyddet för grupper som nu har behov av tandvård - som nu far illa - måste prioriteras i förhållande till andra insatser. Även här måste landstingets dubbla roll som finansiär och producent avskaffas. Vi vill införa fri konkurrens inom barnoch ungdomstandvård och skapa konkurrensneutralitet mellan privata och offentliga vårdgivare. Tandvårdslagen bör ändras så att den endast innehåller krav på att landstingen skall verka för en god tandhälsa och ha en tillfredsställande etablering inom tandvården. Landstingen skall inte få subventionera vuxentandvården. Vi vill, fru talman, också införa en ny läkemedelsförsäkring vars konstruktion jag tidigare redovisat här i kammaren. Vi vill genomföra rationaliseringar inom läkemedelsförsörjningen. Bl.a. bör kostnadsansvaret för läkemedel i öppenvården återföras till staten, lagen om receptregister avskaffas och ett nytt högkostnadsskydd införas. Dessa förslag innebär en besparing på drygt 4 miljarder kronor - inte att medicinen blir dyrare för den behövande patienten. Vi föreslår ett högkostnadsskydd på 1 200 kr per år. Det är alltså bättre än socialdemokraternas. Till frågan om läkemedel, fru talman, hör naturligt nog också apoteksväsendets utformning. Under 90 talet har utredningar om detta varit legio. Så gott som samtliga har talat om att monopolet bör hävas, men regeringen har inte kunnat ta sig samman till beslut. Vi anser att Apoteksbolagets monopol bör upphävas. Det är också en fråga om vårdtillgänglighet och service. Sverige har ca 900 apotek, Belgien 13 000 och Frankrike 20 000. Ett normalt västeuropeiskt land tycker att servicestandarden skall vara ett apotek på 10 000 invånare. I en liten svensk stad finns i bästa fall ett apotek, och det är förvisso inte nattöppet. I en fransk stad av samma storlek finns fyra apotek, varav alltid något är nattöppet. I hela Sverige finns bara ett enda nattöppet apotek! Läkemedel skulle bli billigare vid fri konkurrens, enligt utredningarna, men Landstingsförbundet rusar till apoteksmonopolets hjälp och försvarar monopolet med att de administrativa kostnaderna för landstingen skulle öka vid en avmonopolisering så att de fick en merkostnad. Ett bättre erkännande av hur illa och hur patientfrånvänt man arbetar och sköter sin administration och ekonomi kan man knappast få. Fru talman! Bestämmelserna om apotekens detaljhandelsmonopol bör upphävas från den 1 juli 1999. Då erfordras också en kompetensreglering gällande rätt att bedriva apoteksrörelse. Sådana bestämmelser kan ingå i läkemedelslagen. En avreglering på området, förenklade hanteringsmetoder, konkurrens från postorderdistribution, nya apoteksformer m.m. skulle leda till rationaliseringseffekter om ca 1 miljard kronor på tre till fem års sikt. Fru talman! Vi motsätter oss en minskning av anslaget för hiv och aidspreventivt arbete, liksom överföring av medel från anslaget A 4 inom det utgiftsområde vi talar om - 9 - till utgiftsområde 25. Det ger nämligen fel signaler att nu inleda en avveckling av det statliga stödet. Det kan tolkas så, att det offentliga inte anser att hiv är så farligt längre. Fru talman! Vi framställer dessa förslag för att göra det bättre. Det blir bättre för patienterna genom att de får tydliga rättigheter till och i sjuk och tandvård och bättre apoteksservice. Det blir bättre för personalen genom att den kan påverka sin arbetssituation på ett helt annat sätt genom en arbetsmarknad med många arbetsgivare. Det är bättre för dem som har idéer och företagarvilja genom att de kan etablera sig och konkurrera på lika villkor. Det är bättre genom att alla åtgärder leder till att resurserna i vården bättre tas till vara. I socialdemokraternas sjukvårdssyn kan jag tyvärr inte spåra något av detta. De begränsar patientens rätt till att vara beroende av politikers välvilja. De begränsar personalens inflytande och ledarmöjligheter på bekostnad av politikernas medverkan. De begränsar konkurrens, valfrihet och arbetsmarknad genom att hävda lanstingens och Apoteket AB:s monopol. De misshushållar med resurserna och förhindrar utvecklingspotentialen i vården att komma fram genom att förorda närmast planekonomiska förhållanden. Landstingens - huvudmännens - rätt går före individens, ja, alla ställs relativt maktlösa inför den politiska övermakt man försvarar. Här, fru talman, går skiljelinjen i svensk sjukvårdspolitik - mellan dem som vill förbättra och bejaka patienter och personal samt ta till vara resurserna och dem som huvudsakligen vill värna politikermakten och planmonopolen på bekostnad av allt annat. Tack, fru talman!
Fru talman! Centerpartiet vill sätta patienten i centrum. För några veckor sedan, när vi diskuterade patientens rättigheter, var Centerpartiet och de moderata företrädarna ganska överens om att gemensamt gå längre när det gällde second opinion och en del andra reformer än vad socialdemokraterna ville göra. Det tycker jag är positivt. När det sedan gäller försäkringslösningar, som moderaterna genom Leif Carlson talar för, har vi olika uppfattningar. Jag skall gärna ta del av det material som ni har och studera det, men jag anser att det är en väg som det är väldigt riskabelt att vandra på.

Fru talman! Det finns alltid risker med allting; det skall man inte sticka under stol med. Jag har också flera gånger sagt att ingen i världen har en lösning på alla sjukvårdens problem och ett felfritt system. Det finns mycket att både bli skrämd av och att lära av i många länder. Därför finns det skäl att ha en öppen diskussion om hur det fungerar. En sak vet vi, och det är att landstingssystemet dels är rätt så udda i världen, dels fungerar allt sämre, vilket vårdköer och resursutnyttjande pekar på. Vi vet också att alla som ägnat sig åt att studera detta de senaste åren - SNS, Industriförbundet, Boston Consulting Group m.fl. - hamnar i samma lösning: Landstingssystemet i dagens utformning är inte bra, och försäkringslösningar är det håll åt vilket lösningarna måste ligga framgent. Vi vet att man har det i andra delar av Europa och i andra delar av världen. Därför finns det skäl att titta på detta. När det gäller frågan om att plocka russinen ur kakan är det så att som försäkringen är utformad kan ingen försäkringsgivare neka en patient att bli antagen om han söker där. Det finns alltså ingen möjlighet att plocka ut patienter, utan det kan man mycket lätt gardera sig mot i ett sådant system. Ingen kan på det sättet komma på undantag. Det gör man däremot i dag. Det är det som är svårigheten: I dag går resursstarka före. Det gör de inte med vårt förslag, eftersom pengen följer en och man då kan gå till annan vårdgivare. Alla har sin sjukvårdspeng som följer en och som man solidariskt betalar till genom avgifter som är avhängiga av den inkomst man har.

Fru talman! Vänsterpartiet står bakom riksdagens beslut från den 2 december om den ekonomiska ramen för utgiftsområde 9, som vi i kväll debatterar. Vi står bakom socialutskottets betänkande, men vi har lämnat ett särskilt yttrande där vi understryker ett antal viktiga punkter som vi menar behöver fortsatt noggrann uppföljning och diskussion. Inledningsvis vill jag konstatera att alla intervjuer och enkäter med svenska folket inför valet i höstas entydigt pekade på att det var vården, omsorgen och skolan som människorna satte främst. Det finns ingen anledning att tro att människorna i landet har förändrat uppfattning om detta nu. Under valrörelsen fick jag och andra i Vänstern otaliga vittnesmål om att människorna var allvarligt bekymrade över framtiden för sjukvården, äldreomsorgen och barnomsorgen, för att ta några av de mest återkommande områdena. De allra flesta vi mötte var också fullt beredda att fortsätta betala dagens skattenivåer för att dessa verksamheter skulle fungera bra och vara tillgängliga för alla oavsett inkomst, kön, ursprung och bostadsort i landet. Vi såg eller hörde inte mycket av den medelklassrevolt som massmedierna pratade vitt och brett om och som påstods handla om att medelklassen inte ville betala skatt och gärna såg privata lösningar på vård och omsorg. Vi mötte nästan inget av detta. Överallt där vi kom i samspråk med människor slogs vi av deras vilja att även fortsättningsvis solidariskt via skatten vara med och finansiera en generell välfärd för alla. De flesta vi mötte var påfallande kallsinniga till nyliberala resonemang om häftiga skattesänkningar, systemskiften med raserande av viktiga socialförsäkringssystem och alla vidhängande obevisade påstådda dynamiska effekter. De ville bygga vidare och förbättra dagens system. Och vi var överens om att det är mycket viktigt att bygga vidare, för det finns betydande bekymmer även med denna goda grund. Det var vi också överens om. I kommuner och landsting har minst tio år av mycket omfattande nedskärningar medfört allvarliga kvalitets och resursproblem som måste lösas framöver. Detta gäller inte minst inom sjukvården. Många som är verksamma i sjukvården vittnar om det hårda arbetstryck de arbetar under och menar att smärtgränsen nu är nådd vad gäller nedskärningar. Fru talman! Det har redan talats en del om problemen i sjukvården, men vi kan fortfarande hävda att svensk sjukvård står sig väl kvalitetsmässigt vid internationella jämförelser, trots alla nedskärningar. Internationella jämförelser ger också vid handen att sjukvården är kostnadseffektiv. Det visar sig bl.a. i att av de medel som landstingen satsar går 80 % direkt till vården och endast några procent till administration. Jämförelser med länder med stor andel privatvård och försäkringar i privat regi, t.ex. USA, visar att där går en mycket större andel till administration och byråkrati. Det går inte heller att hävda att sjukvården slukar orimliga resurser i samhället. I själva verket minskar sjukvården sin andel av BNP under 90-talet. Detta är något vi i Vänstern anser behöver debatteras, med tanke på de behov och problem vi står inför. Jag skall här beröra några sådana problemområden. Vårdavgifterna inom sjukvården är nu så pass höga att människor med små ekonomiska resurser avstår från eller drar sig för att uppsöka läkare vid behov. Denna tendens ger uttryck för något vi kan kalla för ohälsans klasstrappa. Det finns tydliga samband mellan höga ohälsotal i en population och variabler som låg inkomst, arbetslöshet och socialbidragsberoende. Det är oacceptabelt att höga avgifter innebär att människor med vårdbehov inte söker vård. Detta måste vi diskutera och bevaka framöver. Minst lika alarmerande är att människor i ökad utsträckning inte har råd att köpa de mediciner de blivit ordinerade, vilket också måste uppmärksammas framöver. Ett annat område värt att bevaka och göra fortsatta satsningar på är förebyggande sjuk och hälsovård och folkhälsoarbete. Folkhälsoarbetet i form av konkreta åtgärder och en bred upplysningsverksamhet i samhället ser vi som en klok investering och det bästa, för att inte säga det enda, sättet att göra besparingar i vården. Inte minst uthålliga insatser på tobaksoch alkoholområdena är centrala. För oss i Vänsterpartiet är det viktigt ur folkhälsosynpunkt, men också i ett ekonomiskt perspektiv, att hålla fast vid en restriktiv alkoholpolitik. En ökning av totalkonsumtionen innebär ökade alkoholskador och ökade samhällskostnader. Företagshälsovården är också ett strategiskt område. Satsningar på folkhälsoområdet kan starkt bidra till att frigöra resurser för utbyggnad av primärvård, elektiv vård och viktiga omsorgsinsatser. Jag vill vidare starkt understryka behovet av fortsatta satsningar inom den psykiatriska vården. Vänsterpartiet ställer sig bakom psykiatrireformen som trädde i kraft 1995. Det känns viktigt att betona att för många människor har reformen inneburit en höjd livskvalitet med ökad personlig frihet, eget boende och en mer självständig livssituation. Men den positiva bilden gäller tyvärr inte för alla, långt därifrån. För alltför många med psykiska funktionshinder är problemen mycket stora och måste åtgärdas. Problemen är av flera slag: Det gäller tydliga brister vad avser tillgång till adekvat psykiatrisk vård ute i samhället där, dessa människor numera finns. Vidare brister det fortfarande i goda och anpassade boenden på många håll. Ett annat mycket vanligt bristområde är tillgång till ordnad daglig sysselsättning och gemenskap. I alltför många fall kännetecknas situationen av isolering, utslagning och hemlöshet. Orsakerna till dessa allvarliga brister står ofta att finna i en betänklig oförmåga till samarbete mellan sjukvård och socialtjänst, och det är inte acceptabelt. Varje verksamhet sneglar alltför ängsligt på sin egen budget, och de enskilda människorna hamnar mellan stolarna och får vänta på insatser, ibland orimligt länge. Det är därför bra att Socialstyrelsen nu följer upp psykiatrireformen. Det är positivt, menar vi i Vänsterpartiet, att det satsas särskilda medel till de hemlösa. Vi bejakar socialutskottets markering med tillkännagivande till regeringen att de initiativ som skall tas framöver för att förbättra situationen för de hemlösa sker i bred samverkan och med bred förankring. De hemlösas situation är ett ansvar för hela samhället, anser vi i Vänsterpartiet. Det får inte bli ett ansvar bara för enskilda organisationer, även om dessa också självklart behövs i arbetet. Det finns dock en risk att organisationerna lämnas ensamma i arbetet och det strider mot psykiatrireformens intentioner och är oacceptabelt. Fru talman! Jag vill här ta upp några andra principiellt viktiga områden. Vi vidhåller att regeringen borde utreda hur organisationer som bedriver samhällsnyttig verksamhet skall få samhällsstöd. Exempel på sådana organisationer är Amningshjälpen, Jag vill här också understryka, liksom flera andra tidigare, vikten av att Rikskvinnocentrum i Uppsala får fortsatt statligt stöd för sin forskning kring effekterna av våld mot kvinnor. De här kunskaperna om de mest utsatta kvinnorna behövs i samhället, och forskningen får inte avbrytas. Vi ställer oss bakom förslaget som det formuleras till insatser mot aids som inför 1999 utgår i en något mer decentraliserad form med 14 miljoner till arbete i storstäderna kombinerat med andra insatser under utgiftsområde 25. Tasso Stafilidis kommer senare att utveckla synpunkter kring hiv/aidsarbetet för Vänsterpartiets räkning. Detta är ett område som vi alla säkert är överens om behöver mycket noggrann uppföljning framöver. Ambitionerna måste vara fortsatt höga. Sammanfattningsvis, fru talman, vad avser sjukvården, vill jag utgå från vad vi i Vänsterpartiet anför i vårt särskilda yttrande. Vi utgår från att utgiftsramarna för år 2000 och 2001 övervägs på nytt i samband med vårbudgeten. Flera av de områden vi i dag diskuterar behöver då diskuteras och värderas igen. Vårdgarantier utan resurstillskott är svåra att tro på. Vänsterpartiet understryker behovet av att ge sjukvården en resursgaranti. Sjukvården behöver tillföras mer pengar under ett antal år framöver. Det skulle göra det möjligt att planera mer långsiktigt, rekrytera personal, förbättra omvårdnaden och minska vårdköerna.

Fru talman! Som jag förstod Vänsterpartiet vill man nu och de närmaste åren spilla på pengar rätt okritiskt. Man talar t.o.m. om en resursgaranti. För en vecka sedan presenterades sjukvården i Sverige av Socialstyrelsen. Granskningen visade stora brister. Många är trötta inom vården, många vill byta bransch. Men inom andra delar finns det överkapacitet. Det finns stora variationer mellan jämförbara enheter i tillgång på och utnyttjande av resurser. Det är alltså den blandade bild som jag talade om den 4 december som man visar upp. Man säger det vi länge har hävdat: Det går knappast att hävda att det generellt sett råder en allvarlig brist på resurser. Det finns snarare en betydande potential för effektivisering inom stora delar av vården. Mycket av det som uppfattas som problem på grund av resursbrist är inte det. Det rör sig om brister i ledarskap, kompetens och samordning. Man säger alltså precis det vi moderater sagt hela tiden. Nu undrar jag: När tänker ni i Vänstern ta åt er det här? När skall ni släppa fram konkurrens, prestationsersättningar, mångfald i produktionen och många arbetsgivare, så att man nyttjar resurserna bättre och inte okritiskt garanterar att ösa resurser över verksamhet som uppenbarligen fortfarande, trots förbättringar, inte fungerar effektivt.
Fru talman! Det har kommit en rad olika rapporter om situationen i sjukvården. Den här rapporten har jag inte tagit del av. Självklart skall jag göra det. Men det finns som sagt en historia bakåt med tio år av nedskärningar. Det finns väldigt många aktiva inom sjukvården som vittnar om att det nu inte är möjligt att skära ned ytterligare utan att kvaliteten blir allvarligt lidande. Jag uttryckte mig som så, att det fanns behov av att planera mer långsiktigt. Rekrytera personal, förbättra omvårdnad och minska vårdköer. Jag undrar om Leif Carlson egentligen polemiserar mot de behoven. Jag kan också se att det brister i sjukvården vad gäller organisation och ledarskap på en hel del håll. Det är ju områden som vi säkert kan vara överens om. Åtminstone lokalt tycks det av Leif Carlsons anförande att döma som om också han ser brister.
Fru talman! För att en solidarisk vård skall kunna behålla sin legitimitet - och vi har sagt att en solidariskt finansierad vård vill vi alla ha - måste den faktiskt göra rätt för sig, och pengarna får inte rinna ut. Det är det som man entydigt kommer till. Det är en felaktig uppfattning om man säger att det har pågått nedskärningar i tio år. Det finns utomordentligt väl gjorda undersökningar som visar att resurserna i stort sett fram till de senaste ett à två åren är oförändrade och att den neddragning som skett de två senaste åren är mycket måttlig. Det finns väl belagt, så det är inte på det sätt som Rolf Olsson säger. Det är klart att det blir besvärligt att arbeta för personalen, att den inte orkar med mer och upplever att det är tungt när man inte får resursökningar. Det beror på att dagens organisation inte förmår nyttja den kraft som finns i vården. Det var det jag belyste. Vad gäller vårdgarantin förmodar jag att ingen tror att man sparar pengar på att ha köer. Nu har vi genom vanskött vård fått köer. Då kostar det att ta bort köerna. Det blir en puckelkostnad. Men sedan kostar det ingenting. Åker man runt till sjukhusen i landet säger alla: Får vi bort den här puckeln så kostar det ingenting. Vi har resurser att klara av det. Men man har samlat på sig, och det måste man ta. Men att stå i kö kostar mycket pengar. Det kostar mycket mer än det kostar att ta bort puckeln. Jag förstår dem som inte har råd med besök och läkemedel. Men det beror ju på att de betalar så mycket skatt att de inte kan betala för de kostnader som de normalt skulle klara av när de har behov av dem. De är så pressade under skatter att de saknar den ekonomiska självständighet och frihet som varje människa borde vara berättigad till.
Fru talman! Jag redogjorde i mitt anförande för att jag mötte människor som hade ett grundmurat förtroende och en tilltro till att bygga vidare på dagens system. Men det finns alltid faror. Det finns saker som hotar situationen. Moderaternas resonemang är det värsta hotet mot kvaliteten i den svenska sjukvården. Moderaterna är för mycket dramatiska nedskärningar av generell välfärd och satsar i stället på stora skattesänkningar och individuellt riktade insatser till vissa grupper. Jag kallar det för en modern variant av fattigvårdspolitik. Det går ett ideologiskt kronodike mellan Moderaternas nyliberala socialpolitik och Vänsterns vidmakthållande av en generell välfärdspolitik för alla. Det kan alla konstatera. Det är tydligt när det gäller sjukvårdspolitiken.
Fru talman! Jag uppfattade att Rolf Olsson tog starkt avstånd till privata alternativ. Privata alternativ är något som kan vara lite diffust. Ofta kallar man även den vård som bedrivs på entreprenad för privat vård. Det är bara någon procent av all sjukvård som bedrivs i landet som ges av rent privata vårdgivare där patienten betalar fullt ut. Menar Rolf Olsson att den sjukvård som bedrivs på entreprenad, privat eller kollektiv, också skall förhindras och att de som i dag verkar där skall bli av med sina vårdavtal?
Fru talman! Man måste prioritera inom politiken. Vi prioriterar en fortsatt utbyggnad av en bra offentligt finansierad sjukvård. Det är vår huvudlinje. Den håller vi fast vid. Vi är inte fundamentalister, utan det finns utrymme för en del privata och kooperativa verksamheter. Det finns säkert mycket intressant på den kooperativa sidan. Huvudlinjen är en fortsatt satsning på offentligt finansierad sjukvård.
Fru talman! Jag vet inte om det var ett så klargörande svar. Jag kan ana att det kan finnas kollektiv bara landstingen har full kontroll över dem, de skall inte konkurrera, inte få andra arbetsuppgifter osv. Det var ett svar som inte gav så klara besked utan snarare skapar stor oro inför framtiden. Det skapas stor oro även bland dem som jobbar inom sjukvården. När Vänsterpartiet tillsammans med Socialdemokraterna bestämmer över detta finns det risk att det inte finns någon annan arbetsgivare för dem inom sjukvården att välja på. Vill man jobba inom vården måste man bli anställd inom landsting eller kommun. Det är väl den inriktningen vi får tolka in i Rolf Olssons anförande.
Fru talman! Jag betonade de problem som finns i sjukvården i dag. Jag är inte övertygad, Kerstin Heinemann, om att privatiseringar utgör lösningen på dagens problem. Jag är snarare övertygad om att vi måste stärka resurserna för den offentliga vården. Det finns möjligheter till kompletteringar inte minst av kooperativ verksamhet.
Fru talman! Vi är alla överens om att vi anställer läkare för att bota sjukdomar och arbeta inom sjukvården. Jag undrar vad Rolf Olssons syn är på läkarnas administrativa uppgifter som de har fått på senare tid. Hur ser han på framtiden i den frågan?
Fru talman! Det råder inget tvivel om att det här finns ett konkret bekymmer. En allt större tid av läkarnas tid går till att syssla med administration, som de egentligen inte borde göra. Vi har fått en rapport från en uppföljning av ädelreformen. Där framgår att läkartiden har minskat drastiskt för de äldre. När man då vet att läkarna får syssla med en del sådana uppgifter kan man tycka att det inte är riktigt rätt använd tid. Läkarsekreterarna är en grupp som behövs inom sjukvården. Det har varit en länge illa hunsad grupp. Det är dags att se om inte de behövs framöver. Det är väl en sak vi måste diskutera vidare och försöka åtgärda på sikt.
Fru talman! Jag har en förhoppning att Rolf Olsson kommer att arbeta för den frågan i den konstellation han numera tillhör med den socialdemokratiska regeringen.

Fru talman! Först vill jag instämma i det Kenneth Johansson tidigare har framfört i debatten. Hälsa kan inte köpas för pengar! Varje individ måste ta ett större eget ansvar för sin hälsa. Det är den största drivkraften för folkhälsoarbetet. Vi vet att medellivslängden har ökat, särskilt hos män. Jämställdheten har förbättrats på det området. Men tyvärr har hälsoklyftorna ökat. Ensamhet och utanförskap är ett stort hot mot hälsa - precis lika mycket som arbetslöshet. Barnens psykosociala hälsa är oroväckande. Köerna till barn och ungdomspsykiatrin är långa. Det är många barn som placeras ut, och det kostar mycket pengar. Det lönar sig att arbeta förebyggande, både humanitärt och ekonomiskt. Om vi långsiktigt skall klara sjukvårdsbudgeten är det av största vikt att arbeta med förebyggande hälsooch sjukvård. Detta skall ske i en bred samverkan inom hela samhällsarbetet. Men det är hälso och sjukvården som skall ha det övergripande sammanhållande ansvaret. Hälsokonsekvensanalyser skall finnas före viktiga beslut. Det har pratats länge om det, men det är sällan man ser sådana. Vi måste börja med barnen. Vad beror det på att vartannat barn i mellanstadiet är allergiker, trots att vi numera har bättre mediciner? Kan det bero på bostadsplanering, byggmetoder eller material? Fru talman! Vården måste utgå från den enskildes behov, den enskildes aktiva val. Vården skall byggas på etiska grunder. Den skall ges med ett värdigt bemötande. Det är vi alla överens om. Det måste alltid vara utgångsläget. Det framkommer många nya symtom inom vårt snabbutvecklande samhälle. Det händer ofta att vår skolmedicinutbildade personal står handfallen och inte vet vilken behandling som skall ges. De säger att de är maktlösa. Ibland kan det bero på tidsbrist, men ibland beror det på att de faktiskt inte vet vad de skall göra. Skolmedicinen räcker inte till. Då är det viktigt att kunna lotsa patienten vidare till alternativa åtgärder. Det har vuxit upp ett brett utbud av alternativa behandlingsformer. En del har efterhand blivit godkända, t.ex. kiropraktorer, naprapater och naturläkemedel - det har t.o.m. kommit ut en särskild informationsbok, en s.k. Fass, för naturläkemedel. Men fler behandlingar måste genomgå en prövning. Det är ju inte allt som kan rekommenderas. Centerpartiet vågar öppna för alternativa vårdformer. Det går inte att klara med enbart skolmedicinen. Det är många patienter som flyttar runt från den ene till den andre, och det kostar också pengar. Då blir det inte någon effektiv vård. Det var med stor förvåning jag noterade Conny Öhmans repliker i debatten om patientinflytande tidigare i denna månad. Vårdens viktigaste redskap är personalen, som i dag är ganska sliten. Det gäller att hålla en god kompetens, men det ser mycket oroande ut om vi blickar framåt vad gäller tillgång till personal inom alla yrkeskategorier. Sökande till vårdutbildningarna är få i dag. Lön och arbetsmiljö är viktiga morötter. Dessutom är konkurrensen om arbetskraften otroligt stor, och den kommer att bli värre. Vi ser ju redan i dag att det finns brist på flera håll i landet. Jag vill ställa frågan: Hur avser majoriteten hantera denna fråga? En decentraliserad vård nära människorna skapar trygghet. Ett led i detta är att bibehålla de mindre sjukhusen, som ett antal rapporter har visat har en hög effektivitet. Det är överblickbart. Det är av stor betydelse att få vårdas i sin hemmiljö, vilket i dag också är möjligt med en ganska avancerad hemsjukvård, t.ex. för barn med långvariga skador och för patienter i livets slutskede. Men det gäller att bibehålla kvaliteten, och en del av kvaliteten är att ha en tillgänglig vård. Det är därför vi i Centerpartiet vill ha en vårdgaranti med högst tre månaders väntetid och en tillgänglighetsgaranti inom primärvården på fyra dagar. Fru talman! Jag vill också säga lite grann om tandvården. Vi i Centerpartiet vill att tandvård för barn och ungdomar skall ges med ökad valfrihet och ökad konkurrens. Det framgår av det särskilda yttrandet, som jag härmed instämmer i.
Fru talman! Jag är lite undrande över vad som räknas in i de alternativa behandlingsmetoderna, och det är en diskussion som vi haft tidigare. Jag har inte ett dugg emot att människor får alternativa behandlingar. Det bästa vore om de vore så beskattade att de hade råd med det. Men jag tycker att det är något problematiskt, om man tänker sig en finansiering solidariskt över skattemedel, att anslå medel till alternativa behandlingar i allmänhet, dvs. sådana behandlingar som saknar stöd av beprövad erfarenhet eller vetenskap. Då spricker alla kostnadsgränser, för tyvärr är det ändå så att vi måste ha ett kostnadsansvar för de medel som vi satsar gemensamt och begränsa dem till vissa delar som det allmänna kan klara. Gör vi denna mycket vänliga gest, att alla får söka vilka behandlingar de vill om de inte trivs med den de får och grannen ändå skall betala den, då hamnar vi nog väldigt snett. På något sätt måste väl även Centern inse att någon form av beprövad erfarenhet och vetenskap måste ligga bakom behandlingen. Metoderna måste alltså utvärderas innan man säger att de skall finansieras solidariskt via skatt eller avgift.
Fru talman! Jag sade att det är viktigt att informera om att det finns andra behandlingsmetoder. Det är en ganska stor nyansskillnad. När skolmedicinen står maktlös och inte vet vad man skall rekommendera är det viktigt att pröva andra metoder. Det är på det sättet vi har fått fram legitimiteten för kiropraktiker och naprapater, och det har ju skett stegvis. Även om landstingen får teckna avtal med dem som jag exemplifierade, så gör de inte det. Det gör att de som kan betala kan söka detta vårdalternativ, medan de som inte har råd att betala inte kan göra det. Då är det inte vård på lika villkor. Jag har inte talat någonting om finansieringen, att det skulle ingå i högkostnadsskyddet. Jag har sagt att det skall göras prövningar, så att man får fram fler alternativ för att möta morgondagens behov.
Fru talman! Det är en väsentlig skillnad att informera om att det finns alternativa behandlingsformer. Det är i och för sig en viss skillnad att säga att man också skall pröva dem. Vi har ställt oss bakom behandlingsformer som har utprövats. Det gör att vi i dag har legitimerade kiropraktorer och naprapater. Det är självklart att landstingen skall se på dem som på vilka andra vårdgivare som helst. Det tror jag att vi är helt ense om. Det är fel om landstingen inte gör det. Men det finns alltså mycket annat som lätt kan slinka med om man inte har denna rågång klar. Då tror jag att den offentliga portmonnän töms väldigt fort. Det är en sak om vi håller oss till information om att det finns andra behandlingsformer, men det är lite skillnad att från information gå till att pröva något som någon tycker är intressant.
Fru talman! Det är ju viktigt att föra utvecklingen framåt och pröva detta. Jag tycker att det är intressant att man är med på noterna även från Moderaternas håll. Annars har det varit läkarkåren som har varit mest motsträvig till alternativa behandlingsmetoder och förespråkat skolmedicinen. Men om man lyssnar på folket, märker man att behovet av alternativa metoder är otroligt stort när de märker att de inte kan få hjälp i den gängse skolmedicinen. Jag tror och hoppas att vi nu kan få majoritet för att ytterligare pröva alternativa behandlingsmetoder så att man kommer en bit framåt. Men som jag sade är det viktigt att sovra, för det finns ju både-och.

Fru talman! Vi har tidigare under dagen diskuterat en av pelarna i den svenska välfärdspolitiken och i all rimlig välfärdspolitik, nämligen att det finns tillgång till trygghetsförsäkringar av olika slag för att råda bot på situationen när man blir av med sin inkomst. Den andra tunga delen är förstås att sjukvård, äldreomsorg, skola m.m. står till förfogande för alla medborgare, oavsett inkomstförhållanden. Några av bristerna i svensk sjukvård handlar om de långa vårdköerna och den svaga primärvården. Jag tänkte, fru talman, uppehålla mig vid dessa två frågor en stund. Vårdköerna har utmärkt svensk sjukvård under nästan hela den tid som går att överblicka - jag säger nästan för det finns ett litet undantag som jag skall återkomma till. Det har förefallit i det närmaste omöjligt att bli av med köer, dvs. att människor som har fått besked av en doktor att de behöver en operation och att den förmodligen kan göra nytta för dem också många gånger har fått beskedet att de får vänta i sex, åtta eller tolv månader på att få göra den angelägna operationen. Under några år hade vi någonting som vi kallade vårdgaranti. Efter förslag från olika håll, bl.a. från Folkpartiets sida, bestämde riksdagen att man skulle ha en vårdgaranti för hela landet som skulle göras upp med landstingen. Det skulle innebära att man i många av de vanligaste köerna skulle ha rätt att få hjälp inom tre månader. Fick man inte det, skulle man ha rätt att vända sig någon annanstans på den första vårdgivarens bekostnad. Alla utvärderingar av den reformen, som trädde i kraft den 1 januari 1992, visar på ett mycket snabbt genomslag, dvs. att det som man hade talat om i decennier och haft många idéer om hur det skulle gå till kunde nu åstadkommas på mycket kort tid. Köerna minskade kraftigt under åren 1992, 1993 och en bit in på 1994. Hösten 1994 fick vi en ny regering, en regering som kritiserades av den avgående regeringen på många punkter, bl.a. för minskningen av resurser inom sjukvården. Nu har vi sett vad som har hänt efter fyra år. Det som har hänt är att vårdköerna har ökat mycket kraftigt. Efter några år beslöt man t.o.m. att ta bort vårdgarantin, för den sken väl alldeles för mycket i ögonen på de inblandade. Man kan förstås alltid diskutera metoder och hur de kan förbättras på olika sätt. Men det är oerhört märkligt, fru talman, att den metod som i stor utsträckning förknippas med ett borttagande av ett av de största problemen inom svensk sjukvård sedan kom att avskaffas och baktalas av socialdemokrater och vänsterpartister. Det har ibland, så sent som i dag, talats om resursgarantier som skulle vara nödvändiga för att åstadkomma detta. Låt mig då bara påminna om att det tillskott av resurser som under de åren åstadkoms för att korta köerna var 500 miljoner kronor första året; detta att jämföra med de oerhörda skryten om Göran Persson-pengar och annat. Man får väl konstatera att dessa pengar inte tycks ha någon större effekt, till skillnad från de pengar som anslogs under den borgerliga regeringens allra första år. Vi har från Folkpartiets sida kraftigt kritiserat att man inte har varit beredd att pröva metoder för att samverka mellan sjukförsäkringen och sjukvården. Vi har pekat på att den metod som användes på fem ställen under åren 1993-1997, den s.k. FINSAM modellen, finansiell samordning, gav ett väldigt gott resultat men inte har tillämpats efter detta. Bakgrunden är, fru talman, att metoden skulle prövas och utvärderas. Det skedde också. Den fick en mycket god utvärdering av Socialstyrelsen och Riksförsäkringsverket. De landsting som hade fått pröva metoden skrev brev till riksdagen våren 1997 och protesterade mot den socialdemokratiska regeringens proposition. De krävde att få fortsätta med FINSAM modellen. Vi från Folkpartiets sida krävde, tillsammans med ett par andra partier, att den lyckosamma modellen skulle tillåtas i hela landet. Skulle man kunna komma överens mellan försäkringskassa och landsting skulle man få pröva att använda sig av denna modell. Det vi har tyckt är så konstigt är att man inte efter denna positiva utvärdering bestämde sig för att tillåta detta. I stället sade man att man skulle avvakta utvärderingen av en helt annan modell, som inom parentes sagt vi också hade lagt grunden till, den s.k. SOCSAM-modellen. Man ville avvakta detta till någon gång in på år 2001. Man skulle alltså vänta i fyra år med att dra slutsatser av den utvärdering som fanns i avvaktan på en helt annan utvärdering. Fru talman! I dag har senaste numret av tidningen Social försäkring kommit. Det är nr 11. Där kan man läsa om den del av de här försöken. En av de saker man kan läsa är det här: Mycket talar för att de olika projekten inom den s.k. SOCSAM kommer att begära ytterligare förlängd projekttid t.o.m. år 2002. Jag har därför en fråga till de socialdemokratiska företrädarna i utskottet. Är det nu så att FINSAM försöken skall läggas på is i sex år i stället för fyra år som ni tidigare har beslutat om? En annan av bristerna inom svensk sjukvård är den mycket svaga primärvården. Den frågan har vi från Folkpartiets sida ju drivit genom att tala om husläkare. Med det menas att var och en i vårt land som vill det skall ha tillgång till en person - en läkare, en sköterska - som man själv känner och själv har valt. Kampen om den här reformen har varit mycket hård. Många har talat väl om primärvård i olika sammanhang, men verkligheten ute i landstingen har varit allt annat än lysande på den här punkten. Det har på många håll trots allt tal blivit lite av primärvård. Riksdagens revisorer har i flera omgångar, nu senast i år, pekat på just den här bristen, den här skillnaden mellan tal och handling. Vi har från Folkpartiets sida ju haft förslag om husläkarmodellens utförande. Från socialdemokratiskt och vänsterpartistiskt håll valde man dock att riva upp den lagstiftning som fanns så fort man kom till makten 1994. I ett av de landsting där man nu slipper den socialdemokratiska majoriteten efter valet, jag tänker på Stockholms läns landsting, har man nu lagt fram ett mycket ambitiöst förslag om att bygga ut husläkarsystemet så att man i slutet av den här mandatperioden skulle kunna ha en allmänläkare på ungefär 1 500 Därmed skulle man nå en nivå som är vanlig i många västeuropeiska länder. Man skulle få en mycket rimligare balans mellan sluten vård, sjukhusvård, å ena sidan och den öppna vården, som husläkarmodellen, å den andra. Jag tror att det kommer att få stor betydelse även för resten av landet när det här mer i full skala visas upp i Sveriges största landsting. Det har redan i diskussionen, bl.a. av Kerstin Heinemann, tagits upp den negativa inställning man har från många håll, från Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, vad gäller alternativa utförare av vården inom ramen för den solidariska finansieringen. Ibland talas det lite väl mycket om det här, men den allmänna bilden är ju att man på väldigt många håll i vårt land från socialdemokratiskt och vänsterpartistiskt håll motarbetar alternativen. Jag kan säga, tror jag, med rätt stor erfarenhet av hur det fungerar ute i landsting runt om i landet att när det väl gäller är det en fundamentalism eller åtminstone en mycket stark dogmatism som utmärker de socialdemokratiska och vänsterpartistiska landstingspolitikerna. Fru talman! När vi är inne på frågan om finansiering skulle jag vilja anknyta till en liten diskussion som var uppe tidigare. Jag tror att det var Leif Carlson som tog upp den. Det var frågan om den s.k. moderata sjukvårdsförsäkringen som var uppe. Från moderathåll presenteras det som att den skall vara lika gemensam och solidarisk som den skattefinansierade sjukvården. Och jag tar moderaterna på orden. Jag tror att man menar allvar med detta. Däremot tycker jag att det har varit svårt genom åren att genomskåda hur modellen skulle se ut. Jag har noterat att man från moderathåll många gånger har letat efter något idealland att peka ut inför frågorna från motståndare till denna idé om huruvida det finns någonstans på jorden där detta har genomförts. Det har inte varit så lyckat eftersom det mest kända exemplet, USA, också är ett exempel där sjukvården är ungefär dubbelt så dyr som den svenska - trots att inte alla är med. Moderaterna är ju ett parti som i andra sammanhang talar mycket för låga skatter och avgifter. Att man då presenterar ett reformförslag som eventuellt blir dubbelt så dyrt och i så fall kostar så där en 100 miljarder kronor mer har ju väckt en viss förvåning bland många som är intresserade av dessa frågor. Nu hörde jag i dag att det fanns ett par fall där man tyckte sig se stora likheter i verkligheten med det man själv förespråkar. Det var Nederländerna och Singapore. Nederländerna känner jag inte till så där i detalj. Singapore råkar jag känna till lite grann. Jag blev därför lite förvånad med tanke på ett par tydliga inslag i modellen i Singapore. Det första inslaget är att man ju på sjukhusen har olika klasser på vårdavdelningar. Dessa har olika hög kvalitet beroende på hur mycket man är beredd att betala utifrån den obligatoriska sjukvårdsförsäkring man har. Det andra inslaget är att det ju är ett slags medborgarkonto, dvs. ett slags sparkonto, som man har i Singapore. Det innebär att de som är mycket i sjukvården får lägre pensioner på gamla dagar. Därför måste jag säga att Leif Carlson förvånar mig lite grann när han lyfter fram Singapore som ett exempel. Till sist, fru talman, har vi från vår sida, också Kerstin Heinemann för en stund sedan, försökt att få klarhet i var Socialdemokraterna står i fråga om de läkemedelskostnader som den enskilde skall bära inför de många alarmerande rapporterna om att många inte tar ut sin medicin. Det svar vi fick från Susanne Eberstein var, om jag fattade rätt, att vi skulle få höra mer av Conny Öhman. Då räknar jag med att vi också får höra mer av Conny Öhman.
Fru talman! Det är alldeles riktigt som Bo Könberg säger att det inte finns någon given lösning. Därför har vi sagt att vi är öppna för diskussion. Vi har presenterat ett förslag som vi tror kommer långt. Men vi är öppna för diskussioner runt det. Vi kan konstatera att bland dem som presenterat förslag under de senaste åren, t.ex. SNS efter sitt sjuåriga forskningsarbete, hamnar man i det häradet. Man hamnar inte i att behålla det landstingssystem vi har nu. Det är alltså det intressanta. Sedan pekar Bo Könberg på det som alltid är den svaga punkten med försäkringslösningar, nämligen kostnadskontrollen. Det har vi försökt att förebygga på olika sätt. Men vi har också sagt att det kan visa sig att man måste gå längre. Holland försöker på många sätt. Man har väldigt många försäkringskassor och man arbetar väldigt mycket med olika lösningar. Men alla upplever att man måste hitta bättre sätt, just genom att kostnaderna är så höga, för att ta vara på sjukvårdens möjligheter och uppfylla de krav vi har på den. Landstingssystemet har visat att det inte gör det. Vad gäller Singapore är det alldeles riktig att de har medborgarkonton. Det tycker jag är lite av det intressanta i det hela. De har för den slutna vården ett försäkringssystem och för den öppna vården ett medborgarkonto som innehåller sådana funktioner som begränsar utnyttjandet så att man håller kostnaderna under kontroll. Det är intressant just för att det fungerar som kostnadskontroll. Det kan vara intressant att se om man kan applicera något av detta i Sverige utan att överföra det i detalj. Det är det jag menar med öppenhet inför ett problem som ingen av oss riktigt vet hur vi skall tackla inför den demografiska förändring som ligger framför oss de närmaste 20 åren.
Fru talman! Jag noterar att Leif Carlson och jag har ungefär samma bild av situationen Singapore. Eftersom det var Leif som förde in det i debatten tyckte jag att det var intressant att peka på ett par inslag som jag ändå inte trodde var så attraktiva i den här delen. Annars för det här förstås in på en mycket större debatt: Är det möjligt att få fram allt det goda vi vill genom att helt och hållet byta modell? Förslagen från moderat håll har ju verkligen handlat om att helt och hållet byta modell. Det är, om jag får säga det, kanske lite ovanligt för att komma från ett parti som emanerar från konservatism att föreslå en helt och hållet ny modell trots att man år efter år tycks sakna exempel i verkligheten på det man vill föreslå.
Fru talman! Det är ju ingen som byter modell om man inte upplever att vi behöver förändra i samhället, att någonting håller på att gå snett. Det är inte så att det bara ligger, skall vi säga, en förändringens glädje bakom detta. Vore allting frid och fröjd så vore det ju mycket enklare. Problemet är att vi i dag har vårdköer. Vi har dåligt utnyttjade resurser i vården, något som har belagts på olika sätt. Vi har dåligt patientinflytande. Vi har dålig personalmedverkan, de får inte möjligheten. Man får inte ut den kraft som finns i vården. Och vi har framför oss ett demografiskt problem av icke ringa betydelse. Då måste ett parti någon gång ta ställning till att dagens lösning inte fungerar utan att vi måste göra något som är ordentligt annorlunda för att möta framtidens behov. Och det har vi gjort och sagt att vi måste göra de förändringar som vi kan se bära framåt. Men på vägen är vi självklart villiga att diskutera den exakta utformningen av detta. Man får ju, som jag sade, vara ödmjuk inför problem som jag faktiskt tror att ingen har en absolut lösning på.
Fru talman! Bo Könberg har använt mycket av sin talartid till att lovorda den vårdgaranti som den borgerliga regeringen införde under perioden 1991-1994 då också kasinoekonomin rådde i landet och då underskotten ökade. Det är värt att nämna detta, eftersom Bo Könberg sade att man hade tillfört landstingen 500 miljoner kronor och att detta hade gett resultat. Men samtidigt vet vi att underskotten i landstingen och underskotten i statens budget ökade. Man lånade alltså till verksamhet. Det finns flera utvärderingar av vårdgarantin. I en utvärdering redovisas att försöket med denna begränsade vårdgarantin gjorde att människor med behov av insatser som inte omfattades av vårdgarantin inte prioriterades. För dessa människor ökade väntetiderna i stället, Bo Könberg. Människor med sjukdomstillstånd som omfattades av vårdgarantin prioriterades medan andra fick vänta. Det blev alltså enorma undanträngningseffekter. Vårdgarantin blev en gökunge. Det är mot denna bakgrund som Vänsterpartiet framhärdar i att vi visst skall titta på behandlingsgarantier och på hur vi kan utveckla sjukvården. Men då krävs det också en resursgaranti. Det går inte att bedriva sjukvård med lånade pengar. Det går inte att korta köerna utan att det också finns resurser. Och resurser heter pengar. Resurser heter kompetent personal. Och resurser heter också en effektiv organisation. Låt oss titta på det. Men låt oss inte återgå till en vårdgaranti som inte är fullt ut finansierad eller som inte tar in hela sjukvården i sitt perspektiv. Den vårdgarantin har vi erfarenhet av, och den vårdgarantin förskräcker.
Fru talman! Jag skulle tro att Ingrid Burman är ensam i Sverige om att känna förskräckelse inför en metod som tog bort köerna för tiotusentals människor som i god tid fick vård. Det var framför allt äldre människor, människor med utslitna höftleder och människor som behövde byta ut en gråstarrslins. Det som den åstadkom förskräcker Ingrid Burman. Fru talman! Det som förskräcker mig är att socialutskottet har en sådan ordförande.
Fru talman! Det förskräcker mig inte alls att man tog bort vårdköer på vissa områden. Det är bra. Den ambitionen skall vi fortsätta att ha. Men ambitionen skall vara högre än så. Vårdköerna skall bort på samtliga områden. Och vårdköerna inom ett område skall inte bort på bekostnad av att de ökar inom andra områden när det gäller andra diagnoser. Det är faktiskt så, Bo Könberg, att Socialstyrelsen har utvärderat den vårdgaranti som ni införde under kasinoekonomins tid 1991-1994. Och det är så att man redovisar att den vårdgarantin var bra för vissa diagnoser, men det skedde på bekostnad av andra där köerna växte. Vi har en hög ambition när det gäller att komma till rätta med köerna. Men vi vet att vägen dit är att skapa resurser. Gör man inte det kommer man inte att komma till rätta med köerna. Vi kommer inte att uppnå en god kvalitet i vården. Resurser heter pengar. Resurser heter kompetent personal. Resurser heter också en effektiv organisation. Vi tror också att det är nödvändigt att se över ledarskapet inom hela sjukvården. Vi tror att det finns mycket som man kan göra inom den organisation som vi har i dag. Och vi vet att det går att komma till rätta med vårdköer. Men då skall det handla om hela sjukvården, och det skall ske under sådana former att det är finansierat och att det omfattar alla. Den del som den borgerliga regeringen visade upp 1991-1994 hade uppenbara brister. Låt oss inte upprepa det misstaget. Låt oss utveckla något nytt som faktiskt fångar upp alla människors behov av en snabb och effektiv sjukvård.
Fru talman! Det var mycket och mycket fel på en gång. Självklart så finns det en risk om man koncentrerar en verksamhets uppmärksamhet på ett problem att medarbetarna ägnar sig åt det problemet på bekostnad av annat. Självklart är det så. Den risken förutsåg vi när vi införde vårdgarantin. Vi gav därför Socialstyrelsen i uppdrag att just undersöka om det fanns några utträngningseffekter. Och tvärtemot vad socialutskottets ordförande Ingrid Burman säger här i kammaren konstaterar man att man inte hittade sådana utträngningseffekter. Det skulle kunna vara så, men man hittade dem inte. Men Ingrid Burman har hittat dem, och låt oss gärna fortsätta den debatten och låt oss få höra vilket underlag hon har på den punkten. Sedan talade hon om kasinoekonomin åren 1991 1994 för att slippa den här diskussionen om hur vårdgarantin skall se ut. Var det så under dessa år att Vänsterpartiet här i kammaren lade fram förslag som ledde till minskade statliga underskott? Tyckte Vänsterpartiet att vi hade en för hög efterfrågan i svensk ekonomi? Ville Vänsterpartiet strama åt efterfrågan mer än vad som skedde under dessa år? Jag har inget minne av det, men jag kan ju minnas fel. Efter att ha varit med om att avskaffa den enda vårdgaranti som hittills lett till kortare köer i vårt land säger Ingrid Burman: Vi har högre ambitioner än så. Först tar man alltså bort en garanti som fungerar. Sedan säger man att man har högre ambitioner än så. Bevare svenska folket för dessa ambitioner!

Fru talman! Leif Carlson sade tidigare i denna debatt att skillnaden i svensk sjukvårdspolitik går mellan dem som vill värna patienter och ta till vara personalens kompetens och dem som vill slå vakt om landstingens monopol. Min uppfattning är att sådana uttalanden är politisk retorik och ingenting utöver detta. Alla sjukvårdspolitiker som jag har träffat, Leif Carlson, vill värna patienterna. Har Leif Carlson träffat någon annan sorts sjukvårdspolitiker? Leif Carlson sade också att alla experter som har tittat på den svenska sjukvården säger: Gå över till en försäkringslösning. Det är fel, Leif Carlson, att säga detta. Internationella sjukvårdsexperter som har tittat på svensk sjukvård säger tvärtom: Slå vakt om ett skattefinansierat demokratiskt styrt sjukvårdssystem i Sverige. Det vet Leif Carlson som sitter i HSU 2000, men det passar inte in i den moderata retoriken. Därför säger han precis tvärtom. Vi vet alla att sjukvården är en av de absolut viktigaste delarna i vår välfärd. Grunden för all välfärd är en samhällsekonomi i balans. Det blir därför lite konstigt när flera borgerliga politiker jämför sjukvårdens situation i dag, då statsbidragen är finansierade, med de borgerliga åren då en stor del av statsbidragen var finansierade via lån. Sjukvården påverkas av många faktorer. Självklart påverkar demografin. Fler äldre ger större vårdbehov. Självklart påverkar också nya och effektiva behandlingsmetoder, metoder som dessutom kan användas på allt äldre patienter. Folkhälsoutvecklingen är kanske den mest förbisedda delen av detta. Vi har en positiv utveckling om man ser på detta i stort. Men det finns orosmoln när det gäller folkhälsoutvecklingen - övervikt, allergier, psykiska besvär, m.m. Det finns anledning för riksdagen att återkomma i detta ämne. Det behov av sjukvård och de saker som vi i dag ser produceras inom svensk sjukvård ser annorlunda ut än för tio år sedan. Och det som vi ser i dag kommer att se annorlunda ut jämfört med det som vi måste planera för tio år framåt i tiden. En viktig faktor är självfallet de resurser som sjukvården disponerar för att möta de vårdbehov som finns. Det är glädjande att en betydande resursförstärkning nu är möjlig till våren efter att den ekonomiska saneringen har slutförts. Landstingsförbundet hävdade för några dagar sedan att det är stor risk för att vi om några år får stor brist på vårdpersonal, dvs. sjukvårdsmännen rekryterar i dag ny personal, vilket är positivt. Utbildningskapaciteten måste nu dimensioneras så att vi inte står inför personalbrist. God kvalitet i vården är självfallet viktig. Kvaliteten i vården är beroende av många faktorer. Personalens kompetens, organisation av vården och bemanningen är några av de kanske viktigaste faktorerna. Detta är grunden för en bra vård. Korta väntetider är en annan viktig fråga. Det är sant att det inom vissa specialiteter och hos vissa vårdgivare i dag finns köer som är för långa. Många sjukvårdshuvudmän använder i dag de nya resurserna till att åtgärda köerna och nyanställer personal för detta. Jag går så över till att kommentera några av de särskilda yttranden och de motioner som behandlas i betänkandet. Först gäller det några synpunkter kring kristdemokraternas motion. I sin motion använder kristdemokraterna nästan alla vackra ord som finns i det svenska språket för att beskriva sin sjukvårdspolitik. Jag vet inte hur många gånger orden trygghet, garanti och etik används i motionen. Man skriver generöst om nästan allting i vården. Problemet är dock att man vid en summering av vad det skulle kosta att genomföra allt det som finns i kristdemokraternas motion skulle komma upp i betydande belopp. Men deras politik innehåller inga ekonomiska förslag som skulle göra det möjligt att täcka in allt det som utlovas i motionen. Kristdemokraterna skriver att de vill ha 20 000 fler sjukhusplatser om tio år. Vi känner igen det här från valrörelsen. Förmodligen valde ett antal väljare Kristdemokraterna bl.a. på grund av detta löfte. Har ni kristdemokrater räknat på vad 20 000 sjukhusplatser skulle kosta, och var finns förslagen om finansiering? Kristdemokraterna skriver själva i sin ekonomiska motion att för år 2001 är det tillskott på 2 miljarder som regeringen föreslagit ett tillräckligt underlag även för Kristdemokraternas ekonomiska politik. Föreslår ni pengar till fler vårdplatser i de landsting där Kristdemokraterna nu är i majoritet? I mitt landsting, som utgör knappt 5 % av Sveriges befolkning, skulle Kristdemokraternas matematik innebära ungefär 1 000 nya vårdplatser. Men i det landstinget finns det definitivt inga finansieringsförslag om nya vårdplatser. Ni lovar att återinföra den fria listan för läkemedel, och det har också tidigare sagts här från talarstolen. Kostar inte detta pengar? Ja, självfallet är det så. Ingenting sägs om finansieringen här heller. Ni ger ut löften i ord men följer inte upp med finansiering. Fru talman! Det här betänkandets kanske största avvikelse i pengar räknat handlar om den moderata läkemedelsmotionen. Man vill minska pengarna till läkemedelsförsäkringen med 4,1 miljarder kronor. Om det gjordes skulle det självfallet bli dramatiska konsekvenser för patienterna. Redan i dag kan vi ju höra talas om patienter som har svårt att lösa ut sina recept. När kammaren debatterade finansutskottets betänkande avslöjades på ett brutalt sätt att flera av moderaternas besparingsförslag inte håller i verkligheten. Jag menar att detta är ytterligare ett exempel på samma sak. Hur, Leif Carlson, skall det gå till att under år 1999 spara 4,1 miljarder på läkemedlen? Det är två veckor kvar till år 1999, och ni räknar med en helårseffekt på en mängd saker! När det gäller inkontinenshjälpmedel skall ni ta bort 100 miljoner kronor; detta samtidigt som vi vet att det blir fler äldre med de bekymren. Ni skall göra besparingar på receptregistret. Men registret finns ju redan. Hur kan man göra besparingar om 300 miljoner kronor på något som redan är beställt, installerat och i drift? Moderaterna torde vara ensamma i hela världen om att kunna klara av att göra besparingar där det är fråga om pengar som redan är utlagda. Ni bygger på att friska människor i förtid skall betala in 1 200 kr per år. Hur många friska människor måste betala in 1 200 kr per år för att ni skall få ihop 3 miljarder? Har Leif Carlson räknat på detta och tror han själv att det skulle bli verklighet om man gjorde på det här sättet? En hel del av besparingsförslagen leder dessutom till mindre intäkter för kommuner och landsting - alltså tvärtemot vad ni sade här förut, nämligen att era förslag rymmer samma pengar till kommuner och landsting som de socialdemokratiska förslagen. Dessutom skall ni ha expeditionsavgifter och byråkrati; åtminstone enligt er läkemedelsmotion. Jag tycker att moderaterna skall skriva om motionen på ett sådant sätt att man talar klarspråk om vad det här faktiskt innebär för patienterna, för sjukvårdshuvudmännen och för hela sjukvårdsekonomin. I sin motion går man alltså runt för att slippa tala klarspråk men de klara effekterna av motionen är kraftiga försämringar för alla som är inblandade när det gäller läkemedel.

Fru talman! Politiker vill väl. Ja, visst vill politiker väl. Men sedan är det just det förmyndarperspektiv som vi har pekat på - alltså detta med att det passar politikerna; annars finns myndighetsaspekten. Så fort det talas om att patienten skall få reell makt, t.ex. när det gäller att själv välja sjukhus eller läkare eller om man säger att patienten skall få rätt att kräva second opinion, säger socialdemokraterna nej därför att det inkräktar på den politiska makten. Ibland passar det att vara alla goda gåvors givare och att vilja alla patienter väl men ibland passar det inte. Det tycker vi är något förnedrande. Patienten är ju myndig. Det är alldeles riktigt att det finns många experter som avundas en sak i svensk sjukvård, nämligen den kostnadskontroll som man når i vårt system genom att ransonera vården. I och för sig måste man ha kostnadskontroll men att se den som det som skall bygga upp svensk sjukvård - dvs. att vården kan ransoneras - är inte rimligt. Vad jag har sagt är att de senaste åren har SNS, Industriförbundet och vårdfacken varit ense om att brytandet av monopol, av sambandet finansieringproduktion på samma händer, är viktigt att det skall finnas många arbetsgivare och etableringsrätt och att sådana förändringar är viktiga. När det gäller den läkemedelsförsäkring som vi talar om bedömer man själv, precis som i fråga om alla försäkringar, hur stor risken är att man behöver använda försäkringen. Några kommer att råka ut för det, precis som man kan råka ut för brand exempelvis. Då har man ett högkostnadsskydd på 1 200 kr. Andra däremot kommer inte under ett år att råka ut för detta. De har turen att vara friska och inte behöva medicin. De pengarna är då alltså inte förbrukade. Som jag mycket noga har framhållit väger vi också in detta med avmonopolisering och de förändringar som det innebär genom konkurrens som medför effektiviseringar. Allt detta finns, fru talman, mycket väl beskrivet i motionen, vilken jag rekommenderar till studier.
Fru talman! Ordet kostnadskontroll är något som Leif Carlson näst intill negligerar i sitt inlägg. Det har jag kanske full förståelse för efter att ha tagit del av uppgifter om vart den moderata politiken åren 1991 1994 ledde när det gäller kostnadskontroll. För mig som socialdemokrat är det oerhört viktigt att faktiskt kunna ha kostnadskontroll i de offentliga systemen; jag förstår att vi skiljer oss åt på den punkten. Leif Carlson, vad ni gör i motionen är att ni när det gäller läkemedel säger att pengar som redan är nedlagda är det möjligt att spara in. Jag tror inte att det är möjligt i vanliga människors sinnevärld men det är precis vad ni säger i motionen. Det är anledningen till att jag säger: Gå hem och se över motionen! Vad ni föreslår är någonting som näst intill är en tvingande avgift. Vad är då skillnaden mellan en tvingande avgift och skatt, Leif Carlson? Ja, för den enskilde som skall ut med pengarna är det ingen skillnad men i er värld är ju skatt någonting fult. Det är då kanske bättre att presentera det hela som en tvingande avgift, även om inte ni har det språkbruket.
Fru talman! Det är alldeles uppenbart att risken att bli sjuk varierar under olika delar av livet. Det kan vara så att man bedömer att man under en viss tid inte behöver vara med i försäkringen, medan det är en självklarhet att vara med t.ex. när man är äldre. Det är alltså inte fråga om en tvingande avgift, utan det är fråga om en bedömning - precis som när det gäller allt annat. Trafikförsäkringen kan kanske mera ses som en tvingande avgift. Kostnadskontroll har jag sagt att man måste ha. Men innan man börjar ransonera och beskära måste man se till att de medel som vi satsar används effektivt. Det är det man inte gör. Det är väsentligt att detta är det första steget, att man inte börjar ransonering och beskär människornas rättigheter. Alla register har driftskostnader och betjäningskostnader. Jag kan bara säga: Titta i motionen ytterligare. Jag har en fråga om det systemskifte som socialdemokraterna är inne på när det gäller tandvårdsförsäkringen. Man säger att man skall prioritera den förebyggande vården hos unga och friska. Där skall de ekonomiska resurserna sitta. Vi brukar annars vara ense om att de som nu blir sjuka, lidande och skadade måste komma först när vi gör prioriteringar. Skall det överföras till vården att det är förebyggande vård som skall få alla pengar, så att vi satsar på kost, motion och hälsoundersökningar medan den som blivit sjuk och behöver by pass själv får betala i större utsträckning? Betyder ändringen i tandvårdssynen att man går från det etiska att det är den sjuke som i första hand skall ha hjälp till att säga att vi skall förebygga och de sjuka får betala?
Fru talman! Det är en viss skillnad mellan tandvård och sjukvård. När det gäller tandvård är det definitivt på det sättet, vilket har bevisats inte minst av svensk folktandvård, att ett bra förebyggande arbete som börjar i tidiga barnaår och följer upp i åren ger effekter för hela livet vad gäller tandvårdskostnaderna. Jag är icke beredd att släppa den fria barn och ungdomstandvården. Det är grunden för den tandhälsa som vi faktiskt har i det här landet. Att förebygga sjukdomar är svårare än vad gäller tandvården. Jag är i och för sig övertygad om att vi kan göra mer på den sidan för att undvika en del sjukvårdskonsumtion. Det finns, Leif Carlson, en del sjukvårdskonsumtion som ganska lätt skulle ha kunnat undvikas om man hade vidtagit ett antal åtgärder ute i samhället. Det är bara att titta på en svensk akutmottagning, även om människor självfallet måste komma dit för att få hjälp.
Fru talman! Jag måste berömma Conny Öhmans retorik i sammanhanget och tacka honom för att han så väl läst våra motioner. Hade han läst ännu noggrannare hade han sett att det står vårdplatser och inte sjukhusplatser. Det här är inte Kristdemokraternas problem, utan det kommer att vara ett regeringsproblem om tio år, såvida man inte tänker genomföra en tältkampanj. Antalet äldre kommer att öka kraftigt. Det vet vi av undersökningarna. Siffrorna varierar, men man talar om att vi framöver kommer att ha 60 000 fler än Conny Öhman ställde så många frågor att det är omöjligt att på två minuter svara på dem. Jag skall ge Conny Öhman ett tips. Något som brukar ge mer resurser är ekonomisk tillväxt, och ekonomisk tillväxt ger större skatteunderlag. Det får man genom att ha fler människor i arbete. Samhällsekonomin är inte så enkel att man kan tala om en sektor utan man måste se på sektorerna övergripande i samhällsekonomin. Det gör att om man kan spara i en sektor blir det resurser över till t.ex. sjukvårdssektorn. Jag var även i mitt anförande inne på att man bör jobba lite mer förebyggande. Sedan mitt arbete i kommunen vet jag att en plats för en ungdom som har misslyckats kostar en halv miljon kronor om året. Det är ganska mycket pengar, mycket vård och ganska många platser. Det tar jag bara som ett exempel. Därför tror jag också som Conny Öhman att förebyggande arbete är väldigt viktigt. Jag hinner tyvärr inte mer.
Fru talman! På s. 4 i Kristdemokraternas motion det: sjukvårdsplatser. Jag läser innantill: 20 000 fler sjukvårdsplatser. Det står inte på det sättet som kd:s företrädare låter påskina här. Det jag reagerar mot är att man går ut med löften om 20 000 nya sjukvårdsplatser utan att redovisa ett vitten av hur finansieringen av detta skall gå till. Varken här i riksdagen eller i de enskilda landstingen redovisar man hur finansieringen av detta skall gå till. Någonstans borde det väl finnas en tanke om hur man skall finansiera 20 000 fler sjukvårdsplatser innan man i en valrörelse och i en riksdagsmotion ställer ut att det är vad man vill ha. Sedan vet jag mycket väl att tillväxt är någonting vi måste ha.

Fru talman! Sjukvård är inte bara att man får vård när man ligger på sjukhus. Det är den dyraste vårdformen, och det vet vi. Sjukvård kommer att förekomma också i kommuner och gör det redan nu. Det blir något högre kostnader. Ekonomisk tillväxt: Vi kan inte gå in på en budgetdebatt och lär väl inte hinna med det. Den ekonomiska historien började inte den 1 oktober 1991 utan långt innan. Det hade varit ganska intressant i sig att diskutera, men den debatten har förekommit i riksdagen och besluten är fattade om ramarna så att vi inte kan reservera oss. När det gäller de nya platserna sätter man upp ett mål och arbetar med tanke på vad som kommer att behövas. Det är inte fråga om vilket parti som skall genomföra det utan vad som kommer att behövas. Då måste man ha klart för sig vad man har att arbeta mot. Ekonomin vet vi rändras från till annan. Vi vet också att förutsättningarna kan förändras helt och hållet. Vi måste få en tillväxt i samhället, som Conny Öhman också nämnde. Det är viktigt. Framför allt måste vi arbeta långsiktigt. Vi kan inte arbeta kortsiktigt, som jag sade i mitt anförande. Det har vi gjort alldeles för mycket. Vi har fått pucklar och trösklar, och det är inte bra. Jag ser själv hur vi under förra mandatperioden har behövt friställa mängder av vårdpersonal. Nu plötsligt ser vi att vi nu måste rekrytera nya, medan vi har skickat hem de andra. Det är inte heller någon långsiktigt ekonomisk politik. Givetvis är vi inte negativa till besparingar, de behövs och har behövts, men de kan utformas på olika vis, kanske lite mer långsiktigt. Jag får nöja mig med detta.
Fru talman! Nu låter det på Kristdemokraternas företrädare som om det var platser inom den kommunala vården det handlar om. Så står det inte i motionen. Det står att vårdplatserna på sjukhusen måste bli fler i stället för färre. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att det är vårdplatser på sjukhusen man avser. Jag har inte begärt av Kristdemokraternas företrädare att man skall redovisa all finansiering för alla 20 000 platser. Men inte ens en gång en redovisning av finansieringen av den första vårdplatsen finns med i Kristdemokraternas ekonomiska agerande här i riksdagen eller i de enskilda landstingen. Det vill jag skarpt kritisera.
Fru talman! Det är positivt att Conny Öhman lovar att återkomma och gå till roten med det onda när det gäller t.ex. allergier. De innebär kostnader för den enskilde, vården och flera samhällsorgan. Det är också mycket besvärande. Det ser jag fram emot. Däremot är jag orolig för personalsituationen, den fråga som jag tog upp i mitt anförande. Att det nu sker en viss nyrekrytering och att man ser över utbildningen räcker inte. Det behövs fler och snabba åtgärder. På sina ställen finns inga att rekrytera. Det är brist inom många specialiteter men också på allmänläkare. Det finns undersökningar som säger varför ungdomarna inte söker till vårdlinjerna. De ser inte fram mot att arbeta i den arbetsmiljö som finns i vården i dag. Det är obekväm tid och dålig lön. Det lockar inte. Vilka morötter skall majoriteten använda för att locka den lilla gruppen i arbetsför ålder framöver att söka till vården? Det behövs mer attraktivt för att få ungdomarna att söka, och de behövs verkligen. Conny Öhman nämnde inte något om alternativa vårdformer. Han svarade inte på min fråga.
Fru talman! När det gäller allergier och andra folkhälsoproblem kan jag upprepa att den folkhälsokommitté där bl.a. Leif Carlson och jag är medlemmar, är jag övertygad om kommer att bl.a. behandla allergifrågan när det är dags att lägga fram slutbetänkandet från den utredningen. Personalrekryteringen är oerhört viktig. Det är därför som flera ministrar i dag sitter i en gemensam arbetsgrupp för att se över vad man skall göra för att underlätta framtida rekrytering till vårdarbeten. För att svara på alla frågor som Centerpartiets representant har tagit upp vill jag angående alternativmediciner säga att jag vid den förra sjukvårdsdebatten för några veckor sedan kritiserade en skrivning i en centerreservation. I den reservationen gjorde man inte åtskillnad på metoder som är grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet och metoder som inte uppfyller det kravet. Man skrev uttryckligt att man var beredd att stödja sådana metoder. På den punkten har jag en nästan identisk uppfattning som Leif Carlson har, att innan man satsar skattemedel i en behandlingsmetod är det för mig solklart att det måste bevisas att den har effekt. Man kan inte bara prata om alternativmedicinmetoder utan att specificera vad man avser. Det var detta som mitt uttalande i den förra sjukvårdsdebatten handlade om.
Fru talman! Jag ser fram emot allergiarbetet. Det verkar lovande. Personalen är vårdens viktigaste resurs. Och beträffande personalens situation ställer jag frågan: När? Det är bråttom med tanke på hur situationen ser ut i landet. När det gäller alternativa behandlingsformer förhåller det sig på samma sätt som när ungdomar söker jobb. Arbetsgivaren kräver att de skall ha lång erfarenhet och viss utbildning. Men man måste ändå få pröva metoden. Det är viktigt att våga pröva olika behandlingsmetoder när man inom skolmedicinen står sig slätt och inte kan erbjuda patienten någon vård. All sjukvård måste utgå från behovet. Så ser säkert också majoriteten på saken.
Fru talman! För mig får man gärna prova vilka metoder man vill, om de inte är uppenbart farliga. Men innan vi sätter in skattemedel i olika behandlingsmetoder måste det ändå finnas någon eller några studier som visar att de har en positiv effekt. Det är där som skiljelinjen går mellan mig och den centerpartiskrivning som vi såg här i kammaren för några veckor sedan.
Fru talman! Det är möjligt att jag var ouppmärksam, men jag hörde inte speciellt mycket i Conny Öhmans anförande om ett av de stora problemen i svensk sjukvård, nämligen de ökande köerna. Tiotusentals människor får vänta alldeles för länge på angelägna operationer som skulle kunna bota dem. Om jag nu hörde rätt när jag inte hörde så mycket står förklaringen att finna i att detta är ett ämne som socialdemokraterna mycket ogärna vill tala om. Och det har vi andra stor förståelse för. I debatter om hur sjukvården ser ut nu tycker jag mig ibland märka att det finns en tendens hos socialdemokraterna att vilja ge en bild av att det fanns så mycket pengar till sjukvården på den borgerliga tiden. Det är då mer eller mindre underförstått att pengarna hade lånats upp någon annanstans och östs över svensk sjukvård. Men nu känner man på sig att det som man har varit ansvarig för inte har gått så bra. Det gäller också Conny Öhman som började att tala om lån och sådant. Jag ville bara peka på det. Fru talman! Det är möjligt att jag minns fel, men jag har inget minne av att man från socialdemokraterna under de borgerliga åren föreslog mindre resurser till sjukvården. Det är det som impliceras i det som Fru talman! Vi ställde två frågor. Den ena ställde Kerstin Heinemann till Susanne Eberstein och fick beskedet att hon skulle få svar av Conny Öhman senare. Jag påminner nu om att frågan har ställts. Hur ser socialdemokraterna i dag på problemet med att många människor inte anser sig ha råd att hämta ut sin medicin? Den andra frågan ställde jag med anledning av en dagsfärsk artikel som antydde att de s.k. SOSAM försöken skall pågå i ytterligare ett par år. Jag vill veta om man från socialdemokraterna tänker sig att vänta sex år i stället för bara fyra år på att de goda erfarenheterna skall komma till användning.
Fru talman! Jag skall gärna svara också på dessa frågor. Jag pratade om köer från talarstolen. Om Bo Könberg inte uppfattade vad jag sade går det bra att så småningom läsa protokollet där det kommer att framgå. Bo Könberg talade i sitt anförande om husläkare och målsättning inom primärvården. Vi socialdemokrater har också en målsättning för primärvården, nämligen att den skall ha en bra läkarbemanning. När vi för ett par veckor sedan diskuterade patientens rättigheter noterade jag att kraven på att återinföra den folkpartistiska husläkarlagen är Folkpartiet numera ensamt om att stå bakom den reservationen. Uppenbarligen har de övriga borgerliga bröderna och systrarna svikit på den punkten. Jag har glädjen att bo i närheten av en av de försöksverksamheter som pågår i landet i det län som jag kommer ifrån. Jag har kunnat följa denna försöksverksamhet och med egna ögon sett att det tar betydligt längre tid att forma en sådan verksamhet som inkluderar social verksamhet, sjukvårdsverksamhet, socialförsäkringsverksamhet och som dessutom har nära kopplingar till arbetsförmedlingen där man försöker att ta ett helhetsgrepp. Jag tycker att detta är en variant på temat som också måste ingå i utvärderingarna. Denna verksamhet är inte kommen så långt - det gäller Finspångs kommun - att man i dag kan dra definitiva slutsatser. Men det är intressant att detta försök finns liksom de båda andra modellerna. För övrigt har Bo Könberg tidigare i dag med socialförsäkringsministern diskuterat samma fråga. Han har tydligt ett behov av att ständigt återkomma till den frågan.
Fru talman! Jag tycker att det finns all anledning att återkomma till den frågan, eftersom man använder resurser på ett icke optimalt sätt. Om det är så - vilket många av oss påstår - att det finns resurser inom svensk sjukförsäkring som skulle göra bättre nytta inom svensk sjukvård och om det finns metoder för detta som har prövats i åratal och som godkändes av denna kammare, men som inte används har jag ett behov av att diskutera denna fråga. Det är en skandal i svensk vårdpolitik det sätt på vilket socialdemokraterna och vänsterpartisterna har lagt dessa försök åt sidan, trots att nästan alla inblandade har tyckt att det var goda försök. Vi får aldrig några vettiga svar. Vi har inte fått det från socialförsäkringsministern tidigare i dag, och det verkar inte heller som vi kommer att få det från Conny Öhman. Det är bara att beklaga. Jag skall med nöje ta del av de visdomsord som Conny Öhman tydligen har sagt om hur man skall bära sig åt för att komma till rätta med köerna, vilket jag missade på grund av egen ouppmärksamhet. Så får vi väl återkomma till detta senare. Jag utlovades ett svar på frågan om läkemedelskostnaderna, men jag uppfattade det inte riktigt.
Fru talman! Jag noterar att Bo Könberg hoppade över att kommentera det jag sade om husläkarlagen. Läkemedelskostnadsreformen är ju tämligen nyligen sjösatt. Det finns anledning att följa upp ganska många av de förväntade effekterna. Jag har den uppfattningen att det kanske är lite väl tidigt att utvärdera effekterna av reformen. Den är så pass ny, och det bör rimligtvis gå en viss tid innan man drar några definitiva slutsatser. Vi är sådana i allmänhet, vi socialdemokrater Bo Könberg, att vi tycker att en reform skall sätta sig innan vi uttalar någon definitiv uppfattning om det hela. Men jag är beredd att återkomma till frågan. Visst är det ett problem att vissa människor inte anser sig ha råd att lösa ut sin medicin. Men det finns också en möjlighet att betala per månad. Därmed bör det vara möjligt för så gott som alla människor att hämta ut sina läkemedel.

Fru talman! Min avsikt var att enbart tala om handikappfrågor, men den senaste sjukvårdspolitiska debatten har gjort att de gamla takterna från min landstingstid, som sträcker sig ungefär tio år tillbaka, har vaknat upp igen. Jag vill gärna kommentera lite grand av det som Bo Könberg förde in i diskussionen och som jag till fullo kan instämma i. Det finns ju en polemisk motsättning mellan begreppen vårdgaranti och resursgaranti, och man kan peka på erfarenheter från båda dessa typer av garantier som har lett till lite olika konsekvenser. Jag har varit landstingsråd i tolv år i ett normallandsting, Skaraborgs län, och jag kan konstatera att under dessa tolv år hade vi i princip en resursgaranti i sjukvården, åtminstone inom det landstinget. Den erfarenheten som jag har från andra landsting är att det fungerade ungefär på samma sätt. Kunde klinikchefen på en central klinik med mycket uppmärksamhet som följd redovisa brister i form av långa väntetider och låg effektivitet kunde man i den politiska debatten med ganska stor säkerhet också motivera nya resurser, fler vårdplatser, fler tjänster, men det innebar i allmänhet inte en ökad produktivitet. Den erfarenheten har vi. Vi vet att den kostade pengar, men den skapade inga förutsättningar för en bra vård. Vi har tre års erfarenhet av det vi kallar en nationell vårdgaranti, som genomfördes under den borgerliga fyrpartiregeringen. Men vi har faktiskt i vissa landsting något längre erfarenhet av det som är det centrala i vårdgarantin, nämligen patientens möjlighet att välja att gå till en annan klinik eller ett annat sjukhus om det sjukhus som han var remitterad till inte kunde erbjuda vård i viss tid. Det är det här som är det centrala i vårdgarantin, dvs. att huvudmannen, producenten, är skyldig att betala för patientens vård även om han själv inte kan erbjuda den. Detta ledde till samma resultat överallt. Vi kunde konstatera det i Skaraborg, i Skåne och i Kalmar och i de andra länen med borgerlig majoritet som hade gett patienten den här möjligheten. Man blev tvingad att trimma sin organisation. Man blev tvingad att erbjuda patienten vård - annars löpte man risken att patienten tog med sig pengarna och gick till ett grannsjukhus eller t.o.m. till ett grannlandsting. Det ville man naturligtvis inte vara med och betala. Det är alltså den centrala delen i vårdgarantin. Resursgaranti har vi helt enkelt inte ekonomiska resurser att erbjuda, men en vårdgaranti får effekten att vi tvingar de ansvariga i vården att trimma sin organisation och att möta patienternas krav. Fru talman! Nu tänkte jag tala om det som jag hade planerat och fått mig tilldelat som ansvarsområde att tala om, nämligen vissa handikappfrågor. Jag vill ändå börja med att instämma i vad Chris Heister och Leif Carlson har uttryckt när det gäller de övergripande välfärdsfrågorna, och inte minst hälso och sjukvården. Jag skall framför allt koncentrera mig på frågan om assistansersättning för svårt funktionshindrade barn. Jag vill också säga några ord om några andra, som det kan tyckas, mindre frågor där utskottet inte varit enigt, och där vi moderater har markerat en avvikande uppfattning från majoriteten i vårt särskilda yttrande till utskottets betänkande. Vi föreslår en höjning av anslaget till rekreationsanläggningar som ägs och drivs av handikapporganisationer med 2 miljoner kronor. Detta bidrag sänktes drastiskt förra året, och vårt förslag innebär i princip att bidraget skrivs upp till 1997 års nivå. Vi anser att dessa anläggningar är ett viktigt komplement till det allmänna och det kommersiella utbudet av rekreationsanläggningar, framför allt därför att organisationernas egna anläggningar är särskilt anpassade för de egna medlemmarnas behov, som ofta är specifika. Vi tycker därför att dessa anläggningar fyller ett stort behov. Fru talman! Den andra frågan som jag vill beröra något är Ulf Kristerssons motion So425, där han har yrkat på ett anslag om 4 miljoner kronor till Handikappombudsmannen för att bl.a. kartlägga hur kommunerna följer upp FN:s standardregler för funktionshindrade. Jag är faktiskt lite förvånad över att majoriteten inte ens har velat ta upp en diskussion om hur man skulle kunna få någon form av uppföljning av standardreglerna för funktionshindrade och hur kommunerna lever upp till detta.

Jag tycker inte att det finns någon koppling till detta. Det finns all anledning att göra en sådan här kartläggning oavsett denna översyn. Vi har också föreslagit 100 miljoner kronor i extra bostadsbidrag för funktionshindrade som på grund av sitt handikapp behöver en större bostad än annars. Majoriteten avstyrker även det yrkandet, med hänvisning till att utskottet förra året avslog ett liknande yrkande. Det är den enda motivering jag kan se i förslaget. Man motiverade också med att enskilda kommuner har möjlighet att komplettera det statliga bostadsbidraget, vilket naturligtvis gäller i alla andra sammanhang där staten har ett ansvar. För några år sedan beslöt riksdagen om en förändring som innebar att staten övertog ansvaret för bostadsbidragen från kommunerna. Det viktigaste motivet till denna förändring var att man ville utjämna skillnader som rådde när det gällde bostadsbidrag mellan olika kommuner. Nu föreslår alltså utskottsmajoriteten att riksdagen för denna grupp medborgare skall acceptera skillnader mellan olika kommuner i landet. Jag förstår inte detta. Det är ologiskt och motsägelsefullt. Gruppen psykiskt funktionshindrade är en grupp som blivit mer och mer aktualiserad i debatten under senare år. Vi anser att denna grupp på sikt skall omfattas av lagen om stöd och service till funktionshindrade. I avvaktan på detta vill vi ge ett extra stimulansbidrag om 300 miljoner kronor till kommunerna för att mer aktivt arbeta med denna grupp. Fru talman! Människor med svåra handikapp har rätt till en så normal livssituation som möjligt. Sedan slutet av 70-talet har inriktningen av politiken varit att värna denna rätt. Skolan har anpassats för att möta de krav som ställs på utformning, utrustning och pedagogiskt innehåll, för att tillmötesgå de särskilda behov barn med svåra handikapp har. Stödet till familjerna har stärkts, och både landstingen och kommunerna har efter hand byggt ut sina resurser för att tillmötesgå bl.a. den här gruppens behov lokalt, i hemmiljö. Det har rått en stor enighet i riksdagen om en sådan här inriktning. Det stora steget mot en normalisering av de funktionshindrades situation, framför allt svårt funktionshindrade barns förutsättningar att växa upp hos sin familj och ha sin dagliga verksamhet förlagd på hemorten, skedde när den s.k. assistansreformen genomfördes 1994. Rätten till assistans, inte bara i bostaden utan också inom barnomsorgen, skolan och på fritiden, "normaliserade" inte bara de funktionshindrade barnens egna liv utan också familjens situation. Den Under hösten har Riksförsäkringsverket utfärdat anvisningar om tillämpningen av de nya bestämmelserna. Rekommendationen innebär en inskränkning i förhållande till tidigare praxis, vilket också var syftet med riksdagens beslut. Det är detta vi vänder oss mot i vår motion och i våra prioriteringar i utskottet. Utskottets majoritet säger att man "utgår från" att regeringen återkommer i frågan om det skulle "visa sig att barns möjligheter att erhålla personlig assistans försämras till följd av att rättstillämpningen visar sig bli restriktivare". Det har ju redan visat sig att rättstillämpningen i dag blivit mer restriktiv än vad som uppenbarligen avsågs i lagen. Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar har i en promemoria redovisat konsekvenserna av den förändring som genomfördes den 1 januari 1998, vilket framgår av de Allmänna råd Riksförsäkringsverket fastställt. Råden synes utgå från uppfattningen att barn under 16 år inte skall anses ha samma rätt till assistansersättning som vuxna, framför allt därför att barn tillbringar en del av dygnets timmar i barnomsorg eller skola, och att kommunerna genom skolan eller barnomsorgen redan i dag har ett ansvar att sätta in lämpliga stödåtgärder. Detta är enligt vår mening en orimlig uppfattning, som vi vänder oss skarpt emot. Den kommer inte bara att leda till försämringar för de berörda barnen och deras föräldrar, utan också att leda till att vi kommer att få olikhet i tillämpningen mellan olika kommuner. Vi har i vårt budgetförslag avsatt ytterligare drygt 1,5 miljarder kronor till en återgång till tidigare regler för assistansersättning. I resursförstärkningen ingår också medel för personlig assistans till personer som fyllt Jag skulle avslutningsvis, fru talman, vilja rikta en fråga till företrädare för majoriteten i utskottet. Skall man tolka utskottets skrivning på denna punkt så, att majoriteten accepterar de försämringar av assistansersättningen som redan skett under detta år och att man därför anser att regeringen skall återkomma med förslag om den framtida praxisen medför ytterligare försämringar? Det är så jag kan tolka den skrivning som finns. I så fall tycker jag att det är viktigt att det också framkommer och redovisas inför kammaren.

Fru talman! Jag vill börja med att säga att Vänsterpartiet i stort sett står bakom det betänkande som vi debatterar. Jag tycker att det finns flera positiva inslag. Vi i Vänsterpartiet utgår ifrån att alla människor är lika mycket värda. Vi tycker att det skall vara samhällets ansvar att se till att de grundläggande behoven tillgodoses och att människor skall kunna känna sig trygga. En utsatt grupp är de funktionshindrade. Vänsterpartiet prioriterar de funktionshindrades frågor högt. Det finns en teoretisk samsyn mellan alla partier när det gäller handikappolitiken, men det är faktiskt på olika vägar vi vill ta oss till målet. I socialutskottets betänkande föreslås tillkännagivanden som Vänsterpartiet har haft med i motioner. Det gäller barns rätt till personlig assistans. Jag vill inför kammaren tala om att jag i dag har fått ett fax - ett avslag på en ansökan om personlig assistans. Vi utgick i utskottet från att regeringen skulle återkomma om försämringar uppkom när det gäller assistansreformen för barn. I och med detta tycker jag att regeringen ganska snart borde återkomma i detta ärende. Nu har jag dock en förhoppning om att vår diskussion i socialutskottet och behandlingen här i kammaren kan bli en tankeställare för Riksförsäkringsverket och kassorna, så att inte ytterligare familjer drabbas. Jag tycker att detta är ganska allvarligt. Det som är positivt är att de som har haft rätt till assistans också får det efter det att de har fyllt 65 år. Det gäller också tillkännangivandet vad beträffar makar och sambors ansvar för hem och hushåll när den ene är funktionshindrad och har rätt att få personlig assistans. Positivt är också att vi skriver att den utredare som har i uppdrag att se över statsbidragen till handikapporganisationerna bör få i tilläggsdirektiv att frivilligorganisationernas redovisning bör baseras på kön. Vi i Vänsterpartiet tycker att dessa tillkännagivanden är bra. Det är en viss förbättring av assistansersättningen - ett litet framsteg - men mycket återstår. Vi inser att det finns mycket mer att göra för de funktionshindrade. I några frågor har vi markerat vår inställning i vårt särskilda yttrande. Schabloniseringen av assistansersättningen bör snarast tas bort och ersättas med en individuellt anpassad ersättningsform som motsvarar den enskildes behov av assistans. Intressegruppen för assistansberättigade har tagit fram en modell som skulle kunna passa. Jag vill också ta upp en motion som vi ännu inte har behandlat men som kommer att ha betydelse för de funktionshindrade. Vi har i många år drivit krav i motioner om en övergripande bred diskrimineringslagstiftning. Vi anser att man måste gå från ord till handling under denna mandatperiod. Viktigt är att se till att tillgängligheten i samhället anpassas så att de funktionshindrade inte blir diskriminerade. Jag tycker att det är sorgligt att behöva läsa om att exempelvis skolor i många fall inte är anpassade för alla. Det är frågor som Vänsterpartiet avser att återkomma till. Vi har också uppmärksammat fall av domstolstrots i kommuner och landsting. Enskilda funktionshindrade får rätt i prövning i domstol, men besluten verkställs inte utan förhalas, ibland under flera år. Vi ser allvarligt på detta och har lagt fram en motion som ännu inte har behandlats om sanktioner i form av vite mot kommuner och landsting som inte följer domstolarnas beslut i mål som rör funktionshindrades rätt. Vi vill också belysa att funktionshindrade har fått högre kostnader. Det utlovades i valrörelsen av dåvarande socialministern att man skulle se över kostnadsökningarna för denna grupp. I budgetpropositionen kan vi till vår glädje se att regeringen nu äntligen gör den levnadsundersökning när det gäller äldre som Vänsterpartiet drev igenom 1995. Vi förutsätter att regeringen även gör denna översyn av funktionshindrade, med tanke på vad som står i regeringsförklaringen och vad den nye socialministern uttryckt. Detta kommer vi noga att följa. Vi har fler motioner som rör de funktionshindrade som vi avser att återkomma till. Det gäller psykiskt funktionshindrade, ersättning till funktionshindrade, färdtjänsten, bilstöd och hemtjänst. Fru talman! När jag ändå nämner hemtjänsten vill jag belysa de äldres situation. Efter många års besparingar har vi fått en kvalitetssänkning i äldreomsorgen; det är bara att konstatera. Vi välkomnar naturligtvis regeringens ytterligare resurser till kommunerna, men inser att ytterligare anslag kan komma att behövas under kommande år för att vi skall kunna förbättra kvaliteten för de äldre och för att ytterligare personal inte skall sägas upp. Vänsterpartiet anser att kvalitet inte bara kan mätas i liggsår och det som syns utanpå vår kropp. Även den själsliga kvaliteten har stor betydelse. Det är mycket viktigt att ha en förebyggande vård för de äldre och att kunna ägna sig åt den biten i större utsträckning än i dag. Det ger mindre vårdkrävande äldre och besparar både äldre och personal tid och pengar. Hemtjänsten har minskat. Den är också viktig i förebyggande syfte. Att få vara kvar i sitt hem och få den service som man behöver för att klara sig är både kvalitet och pengar. I besparingstider har kommunerna tvingats att dra ned på hemtjänst och ägna sig åt det mest akuta. Vi inser betydelsen av hemtjänsten genom att den minskar efterfrågan på alternativt boende och därmed är besparande. De äldre kommer att öka i antal i upp till ca 15 år framöver, och därmed kommer personal att behöva anställas. Enligt rapporter har man i dag svårt att exempelvis få ungdomar att söka sig till dessa utbildningar. Många ungdomar tycker inte att det är så positivt att utbilda sig till dessa yrken. De flesta jag har pratat med säger att de gärna skulle vilja jobba med detta. Men när de vet att tiden bara räcker till de mest grundläggande behoven, att det på grund av nedskärningar är ett stressigt och tungt arbete, att man i dag i mycket mindre utsträckning får ägna sig åt den sociala biten, som är så oerhört viktig, och att lönen är låg är man inte så intresserad av att utbilda sig till dessa yrken. De flesta som jobbar inom vården i dag har valt sitt yrke för att de vill hjälpa och vårda människor. När personal inte får utöva sitt yrke och vårda både kropp och själ på rätt sätt känner de sig otillräckliga och mår naturligtvis dåligt. Då kan man ställa sig frågan vad vi vill ha för personal inom äldreomsorgen i framtiden. Vänsterpartiet har lagt fram en motion som ännu inte behandlats som tar upp kvaliteten inom äldreomsorgen. Vi välkomnar naturligtvis den nationella handlingsplanen. Vi delar vår oro när det gäller äldreomsorgen med regeringen. Till sist, fru talman, vill vi i Vänsterpartiet med anledning av det jag har anfört belysa vikten av det som står i vår motion 391. Vår bedömning är att landsting och kommuner kan komma att behöva ytterligare anslag under kommande budgetår. Vänsterpartiets politik är att värna den generella välfärden och att vi gemensamt skall ta ansvar för den.
Fru talman! Det gladde mig att höra Lenas anförande. Vi har uppenbarligen inte varit tillräckligt pedagogiska och övertygande i utskottets behandling av frågan om assistansersättning. Tydligen har någon annan ändå övertygat Vänsterpartiet om att förhållandet är som vi har sagt när det gäller handikappassistans. Jag skulle därför vilja fråga Lena om hon tillsammans med fru ordföranden i utskottet är beredd att ta ett utskottsinitiativ för att få regeringen att snabbt aktualisera frågan om en omprövning av beslutet om förändrad assistansersättning.
Fru talman! Efter den rapport jag har fått i dag ser jag allvarligt på att de allmänna råden tydligen är så luddiga att det inte framgår hur man skall hantera detta. Vi har diskuterat den här frågan väldigt mycket, och jag tycker att det har framgått att regeringen skall återkomma när det sker en försämring. Jag har belyst här i talarstolen i dag att en försämring har skett, och jag tror att regeringen kommer att uppmärksamma det och därmed återkomma.

Fru talman! Vi i utskottet har sagt att om det sker försämringar skall vi återkomma i den här frågan. Det säger jag också i talarstolen. Nu har jag fått en signal. Just i dag har jag fått ett fax. Då tror jag att regeringen också, när den ser att det blir en försämring, avser att återkomma i frågan.

Fru talman! I denna kammare finns det en bred politisk samstämmighet om att alla människor skall ha samma rättigheter och möjligheter till delaktighet, men vi vet att verkligheten för många ser väldigt annorlunda ut. I mitt ordinarie arbete som personlig assistent kom jag dagligen i kontakt med de hinder i infrastruktur och samhällsliv som begränsar de funktionshindrades delaktighet. De svårigheter och onödiga hinder som dagligen uppstår för den som är beroende av rullstol i det vardagliga livet är i sig ett bevis på avsaknad av delaktighet i beslut som rör vår utom och inomhusmiljö. Vi kristdemokrater påpekar i vår kommittémotion So376 de brister som framkom i en undersökning som Handikappombudsmannen gjorde hösten 1996. Det visade sig att 65 % av landets kommuner sällan eller aldrig rådfrågar ett handikappråd eller en handikapporganisation i ett tidigt skede innan ett beslut fattas som rör funktionshindrade. Fru talman! Undersökningen visade också att nästan var fjärde lokal där fullmäktige håller sina sammanträden inte uppfyller minimala krav på tillgänglighet för rörelsehindrade. Detta innebär i praktiken att många funktionshindrade stängs ute från en central del av den svenska demokratin. Därför är det viktigt att i all utbildning lyfta fram handikappfrågor. Det gäller såväl i undervisningen som i utformandet av lokaler. Vi kristdemokrater har avsatt ytterligare 300 miljoner utöver majoritetens budget för att förbättra stödet till personer med personlig assistans. Svårt funktionshindrade har drabbats hårt av regeringens schablonering av assistansersättningen. Med en schablon får vissa grupper för mycket ersättning, medan svårt funktionshindrade inte längre klarar att anställa en personlig assistent. Den försämring som schabloneringen innebär leder till en fyrkantig hantering av unika människors behov och leder inte till ett effektivt utnyttjande av begränsade resurser. I likhet med Intressegruppen för assistansberättigade anser vi att en förenklad årsredovisning kan användas. Fru talman! Vi kristdemokrater anser det också oetiskt att rätten till personlig assistans upphör vid 65-årsdagen. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade syftar ju till att främja jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de människor som omfattas av lagen. För funktionshindrade med personlig assistans betyder 65-årsdagen att de fråntas den frihet, kontinuitet och goda omvårdnad som personlig assistans innebär. Trygga familjer är en vinst för Sverige. I debatter och diskussioner gällande assistansreformen nämns alltid kostnader men sällan vinster. Den trygghet som föräldrar till funktionshindrade känner med väl fungerande assistans är en vinst för samhället. De har getts möjlighet att förvärvsarbeta. Syskon till funktionshindrade barn har getts möjlighet till gemenskap med sina föräldrar. Framför allt är det viktigt att den kunskapsresurs som föräldrar till funktionshindrade utgör tas till vara. De allmänna råd om personlig assistans som Riksförsäkringsverket utfärdat i höst ger otrygghet i många familjer. Alternativet kan för en del bli att begära gruppbostad eller familjehemsplacering. Med otydliga regler blir det många överklaganden och därmed en högre samhällskostnad. Vi kristdemokrater vill värna barns rätt till personlig assistans. Samma bedömning av omvårdnadsbehovet skall göras då det gäller en ansökan från ett barn som från en vuxen person. Därför gladde det också mig att Lena Olsson nämnde det fax som också jag har fått ta emot i dag. Jag ser fram emot när vi kan väcka denna fråga och hoppas att det snabbt kan bli ett prejudikat i fråga om det här beslutet om assistans. Att man helt och hållet tar bort assistansen för ett barn som har haft ganska många timmar per vecka är oroande. Även om det inte hör till detta ämnesområde vill jag ändå ta upp det Susanne Eberstein sade om fyrtiotalisterna. Jag tyckte att det var ganska kul. Det som oroar mig en aning, både när det gäller synen på att arbeta med funktionshindrade och hela synen på vården, är Susanne Eberstein syn på dåtidens tjänstesamhälle. Själv kommer jag från ett litet fiskarsamhälle där vi aldrig har haft det här med tjänandet och klassamhället. Däremot handlade det om att lära för livet och att arbeta i familjer. Jag ser tyvärr alldeles för många fyrtiotalister med denna syn på tjänster i hemmen och tjänstesamhället över huvud taget.

Fru talman! Det kan jag säga att jag också har gjort. Jag har också haft tjänstefolk i mitt eget hem under fyra års tid och sett att det går att upprätta mycket goda förhållanden om det är bra arbetsvillkor.

Fru talman! Centerpartiet vill bygga ett samhälle för alla, där medborgarna behandlas med respekt och ges likvärdiga möjligheter. Det innebär att alla skall ha möjligheter till utbildning, arbete och en stimulerande fritid. För att nå målet Ett samhälle tillgängligt för alla anser vi att varje sektor i samhället borde ges ett lagstadgat ansvar för att respektive sektors utbud av tjänster och service blir tillgängliga för människor med funktionshinder. Bättre utbildning för samhällsplanerare och ökat inslag av personer med funktionshinder kan, tillsammans med företrädare för socialtjänsten, öka insikten och tillgängligheten i samhället. Rätten till ett arbete måste även omfatta dem som drabbats av ett funktionshinder. I tider med hög arbetslöshet ökar konkurrensen på arbetsmarknaden och det medför oftast svårigheter för många funktionshindrade att få ett jobb. Vi anser därför att det måste bli möjligt att använda arbetsmarknadsmedel mer flexibelt. Vi vill framhålla vikten av att det i kommunernas skolplaner anges tydliga mål för hur elever med funktionshinder kan ges en, jämfört med övriga elever, likvärdig skolgång. Särskild uppmärksamhet måste här fästas vid individens behov. Ytterst få personer med funktionshinder studerar vidare vid högskolor och universitet. Undersökningar visar att de eleverna ofta tvekar eller avstår. Centerpartiet anser att det är hög tid att en central instans tillsätts, som får till uppgift att bevaka, följa upp och utvärdera de funktionshindrades högskolesituation. Vi anser därför att det finns skäl att se över formerna för högskoleprovet, så att eventuella hinder undanröjs. Schablonersättningen för personlig assistans täcker inte alla kostnader för den personliga assistansen, t.ex. kostnader för vidareutbildning och kompetensutveckling. Centerpartiet anser därför att Riksförsäkringsverket i sin översyn av ersättning för personlig assistans skall väga in de synpunkter som framförts om ersättningsnivån och ersättningsformen. Stödet skall vara rättvist, enkelt och värna valfriheten. Funktionshindrade mister i dag rätten till personlig assistans när de blir ålderspensionärer. Centern anser att denna åldersgräns är orimlig. Vi vill att de som är berättigade till personlig assistans före 65 års ålder skall få behålla den också efter 65-årsdagen. Regeringen har fått riksdagens uppdrag att återkomma med förslag om detta. Så har inte skett. Vi vill därför uppmana regeringen att återkomma med förslag i denna fråga, så att förslaget kan genomföras den 1 juli 1999. Vidare anser vi att barns rätt till personlig assistans måste säkras. Det föreligger en skillnad mellan riksdagens och myndighetens föreskrifter. Regeringen bör därför återkomma till riksdagen med förslag till ändring så att barnens rätt klargörs. En stor grupp människor i samhället, över en miljon, har drabbats av någon reumatisk sjukdom. För att minska lidandet för individen måste den sjuke få en tidig diagnos och goda rehabiliteringsinsatser måste erbjudas. För vissa reumatiska diagnoser finns det goda förutsättningar att minska funktionsnedsättningarna om en snabb och effektiv behandling sätts in. Det här bör också uppmärksammas. Bristen på hjälpmedel och de långa väntetiderna medför oftast svårigheter att leva ett fullvärdigt liv. Här borde en hjälpmedelsgaranti med rimliga tidsgränser fastställas. Det är också samhällets skyldighet att informera om teknikens möjligheter och bistå så att den blir tillgänglig för alla. Informationstekniken - rätt använd - har stor potential att öka de funktionshindrades livskvalitet. Vi anser därför att en översyn bär göras av sjukvårdshuvudmännens förskrivning av IT hjälpmedel. Det bör även övervägas om det behövs ett särskilt stöd för anpassning av IT-produkter, då anpassningarna kan bli ganska dyra i enskilda fall. Centerpartiet finner det angeläget att utreda en lagreglering av tillgängligheten inom IT-området. Slutligen vill jag instämma i det särskilda yttrande som Centerpartiet gjort med anledning av socialutskottets betänkande. Jag vill också instämma i den tidigare representanten Kenneth Johanssons anförande.

Fru talman! Vi har diskuterat socialpolitik under ganska många timmar vid det här laget. Jag skall försöka att koncentrera mig på handikappavsnittet. När det gäller omsorgen om funktionshindrade anser utskottsmajoriteten att det är den generella välfärdspolitiken som skall utgöra grundstenen på detta politikområde såväl som på andra. Principen om alla människors lika värde och rätt är utgångspunkt. För att uppnå detta behövs också särskilt riktade insatser för att förbättra tillgänglighet och stödja enskilda individer. Det finns ändå anledning att särskilt understryka att det är den generella välfärden som är basen också för människor med funktionshinder. Det är inte särlösningar som är förstahandsåtgärden. Det är generella insatser som motverkar ett utpekande och behovsprövande. På den här punkten går också den tydligaste skiljelinjen mellan socialdemokratisk och socialliberal välfärdspolitik å ena sidan och moderat å andra sidan. Jag respekterar att moderater vill ha ett annat samhälle. Men det jag inte kan förstå är att man inte vågar tala om och stå för konsekvenserna av det samhället och den utvecklingen. Fru talman! Under den gångna mandatperioden beslutade riksdagen om åtgärder för att uppnå en bättre kontroll på utgifterna och vissa andra ändringar som påverkade kostnadsutvecklingen och den personliga assistansens funktionssätt. Det var förändringar som syftade till att åstadkomma en effektivare användning av skattepengar. Rollfördelningen mellan stat och kommun förtydligades och de administrativa insatserna begränsades. Det är klart att dessa förändringar inte har gått smärtfritt. Men mycket tyder ändå på att det har gått betydligt bättre än vad oppositionen faktiskt ville medge när vi diskuterade detta. Vet man hur mycket den här reformen betyder för människor som har personlig assistans, och att det är den viktigaste reformen som har genomförts på handikappområdet, är det lätt att förstå de starka reaktioner som vi möter när det görs förändringar. Men det är samtidigt viktigt att sakligt analysera vad som faktiskt har hänt. I nuläget är det fler personer än någonsin som uppbär personlig assistans, och de som har personlig assistans har fler timmar än tidigare. Det finns även skäl att påtala att antalet barn som har personlig assistans är fler än tidigare. Den bild som har framställts av några talare är inte alldeles väl förankrad i verkligheten. Med tanke på fax, mejl och annat som också har nämnts från talarstolen vill jag erinra om att vi har den ordningen i Sverige att det är riksdagen som stiftar lagar, myndigheter som utfärdar anvisningar och råd och domstolarna som avgör om man har följt lagarna eller inte. Tycker vi att det inte blev som vi hade tänkt när vi stiftade de här lagarna har vi möjlighet att komma tillbaka. Jag tycker inte att man kan dra fullständiga slutsatser av kortfattade fax och mejl. Det vi har funnit med förändringarna av LSS och LASS är att vi har fått en ekonomisk stabilitet i reformen. Det går inte heller att inom handikappområdet bygga reformer på luftslott. Med en framgångsrik ekonomisk politik som fått ordning på hela Sveriges ekonomi kan också människor med funktionshinder känna framtidstro och tillit. Tack vare denna framgångsrika ekonomiska politik har pengarna till assistansreformen ökat från 2 1⁄2 miljarder till i dag drygt Fru talman! Det här betyder inte att utskottsmajoriteten anser att allt är bra. Mycket återstår att göra. Mycket återstår innan vi har nått de handikappolitiska målen. Men människor som är funktionshindrade gynnas inte av att vi svartmålar det som inte är svart. Fru talman! Det har sagts en hel del om hur assistansreformen hanteras i praktiken. Det är ganska lätt att hålla med om en del kritik. Det är lätt att säga att det behövs ett bättre samarbete mellan försäkringskassorna och kommunerna. Det är också viktigt att försäkringskassorna använder den möjlighet till preliminära beslut som finns när det gäller personlig assistans. Samtidigt vill jag säga att jag inte är säker på att det alltid är den bästa vägen att den personliga assistenten också jobbar i skolan. Men om det är så att de sakliga omständigheterna säger att det är den bästa modellen, har riksdagen vid ett tidigare tillfälle mycket tydligt sagt att det är upp till kommunerna och försäkringskassorna att lösa frågan så. När det gäller assistans för barn föreslår utskottsmajoriteten ett tillkännagivande. Barn har naturligtvis rätt till personlig assistans. Men det är inte så enkelt att man kan använda samma måttstock som för vuxna. Jag vill rätta till ett uttalande som fälldes från talarstolen för en stund sedan. Det sades att det nu var en nyordning på gång. Det är inte så. När det gäller äldres rätt till personlig assistans föreslår utskottet även här ett tillkännagivande om den s.k. 65-årsgränsen. Var och en som har läst budgetpropositionen vet att regeringen där säger att man avser att återkomma till frågan om 65-årsgränsen i vårpropositionen. Med tillkännagivandet understryker utskottet att det finns en stark vilja och ett starkt önskemål i socialutskottet att så också sker. Några har nämnt den s.k. schablonen. Jag vill erinra om Riksförsäkringsverkets uppdrag. Verket fick i uppdrag efter ett initiativ i socialutskottet att göra en uppföljning och utvärdering. I den uppgiften ingår även att kartlägga om det finns kostnader som inte täcks av ersättningen. Riksförsäkringsverket skall redovisa till regeringen om en dryg månad. Fru talman! Moderaterna berömmer sig av stora satsningar på handikappområdet. Det kan låta generöst med de 1 1⁄2 miljarder ytterligare de vill använda.

Fru talman! Det gäller frågan om handikappreformen, LSS och LASS. Det är ständig oro bland dem som vi kan kalla brukare. Jag känner också en hel del oro. Vi har haft frågan uppe ett otal gånger i socialutskottet även under förra mandatperioden. I socialutskottet har vi vid flertalet tillfällen bättrat på regeringens proposition och gjort förslagen lite bättre. Vi har också upprepat andra saker vi har tagit upp tidigare, t.ex. 65-årsgränsen och barnens rätt till personlig assistent och vi har bett att få schablonersättningen utredd. Vi har haft tillkännagivanden, och ändå händer ingenting. Nu har vi tillkännagivanden igen. Jag känner mig lite bekymrad för regeringens hantering av frågorna. Man har inte agerat trots tillkännagivanden från riksdagen. Kan det vara möjligt att vi i socialutskottet kan följa frågorna mer noga än vad regeringen gör och ta initiativ om det vi vill skall hända inte händer, Hans
Fru talman! Jag har lite svårt att förstå Kerstin Heinemanns kritik när det gäller regeringens hantering av frågan. Regeringen har sagt att man tänker återkomma i vårpropositionen i fråga om 65 årsgränsen. Jag vet inte vilket förslag som har kommit fram i kammaren i dag som skulle vara skarpare i det avseendet. Det finns inte några förslag till att ändra den nuvarande lagen. De förslag som finns handlar om tillkännagivanden, precis som utskottsmajoriteten gör.
Fru talman! Vi har haft frågan om 65-årsgränsen och barnens rätt förut. Vi upprepar i stort sett samma skrivning som vi har haft tidigare. Jag känner trots allt en oro. Det händer ingenting. Vi för fram våra krav från utskottet. Vi har eniga tillkännagivanden. Det tar tid, och jag känner denna oro. Dessa människor som är beroende av dessa frågor får vänta och vänta innan de vet vad som händer. Det är vår uppgift i socialutskottet att noga följa frågan. Om det tar för lång tid bör utskottet ta ett initiativ att skynda på arbetet mer.
Fru talman! Jag är helt övertygad om att socialutskottet noga kommer att följa frågan. Jag vet att också många utanför socialutskottet följer vad som händer på området. Eftersom Folkpartiet och Socialdemokraterna i regel är överens här, ser jag inte några stora bekymmer. Men det är viktigt att vi även inför denna förändring, som vi alla hoppas på, har gjort ett rejält förarbete så vi vet vilka konsekvenserna blir, vad förändringen kostar, så att vi inte hamnar i samma situation som förra gången, dvs. att vi inte alls har täckt in och budgeterat de pengar som behövs för att klara en viktig och angelägen reform.
Fru talman! Jag uppskattar Hans Karlssons sakliga och noggranna genomgång av sina synpunkter i dessa frågor. Det märks att han både kan ärendet och att han personligen är engagerad i frågorna.

Det är den ena frågan. Sedan skulle jag också vilja påpeka ett förhållande. Under perioden fram till dess regeringen lägger fram sin vårproposition kommer 20 000-30 000 personer att fylla 65 år. Bland dem finns det rimligen ett relativt stort antal människor som är berörda av 65 årsgränsen. Jag tycker inte att det är tillfredsställande att man, när utskottet ger ett så tydligt tillkännagivande, nöjer sig med att det blir ett glapp under perioden fram till dess regeringen kommer med förslag som sedan skall gå igenom i riksdagen och som möjligen inte verkställs förrän ett år senare. En hel årskull av 65-åringar kommer att drabbas av detta.
Fru talman! När det gäller frågan om hur utskottsbetänkandet skall tolkas uppfattar jag att det är en väldigt tydlig skrivning. Om rättstillämpningen innebär en mer begränsad tillämpning, uppmanar vi regeringen att återkomma. Mycket av denna diskussion grundar sig på Riksförsäkringsverkets allmänna råd. Nu har jag inte det exakta datumet i huvudet för när detta sjösattes, men det är inte särskilt länge sedan. Det innebär att det vid det här laget inte kan ha fått särskilt många effekter på det sättet att det har påverkat särskilt många omprövningar. Mitt intryck är ändå att detta allmänna råd som har vållat en del oro och bekymmer, vilket jag har all respekt för, egentligen grundar sig på den proposition som hela handikappreformen, LSS och LASS, vilar på och att det inte innehåller några förändringar i förhållande till de förhållningssätt som finns angivna där. Sedan till detta med vad som händer med dem som passerar 65-årsgränsen och som har personlig assistans, för det är ju dem vi talar om. Åtminstone har jag tolkat det på det sättet. Det är drygt 7 000 som har personlig assistans i nuläget. Det är en fråga att hantera den dagen frågan på nytt kommer på riksdagens bord. Jag vill åter erinra om att även det moderata förslaget innebär att vi har att invänta regeringens förslag. Även med det moderata förslaget kommer ju de som passerar 65-årsgränsen vid årsskiftet att förlora sin rätt till assistans.
Fru talman! Den 28 september kom Riksförsäkringsverkets anvisningar. Såvitt jag förstår och som jag har tolkat det hela bygger anvisningarna på en praxis som redan under detta år har börjat tillämpas ute i kommunerna. Så förändringen ägde de facto rum redan tidigt under våren. När det gäller 65-årsgränsen innebär det moderata förslaget i vår motion att denna förändring inte skall genomföras, utan man skall också fr.o.m. 1 januari kunna använda regeln att människor har rätt till assistans efter det att de har fyllt 65 år.
Fru talman! Det är ju så, Lars Elinderson, att det moderata förslaget tar sikte på ett tillkännagivande till regeringen om att återkomma till riksdagen med ett förslag. Moderaterna har inte föreslagit någon lagändring. Därav följer att även med den moderata modellen skulle 65-åringarna gå miste om sin personliga assistans vid årsskiftet.
Fru talman! Hans Karlsson nämnde en effektivare användning av assistans. Jag vill fråga vad Hans menade med det.
Fru talman! Det är en ganska lång historia, och det är inte möjligt att på repliktid reda ut den frågan. Men när denna reform sjösattes den 1 januari 1994 var den inte i alla delar genomarbetad. Den fick inte alltid de konsekvenser och resultat som var avsedda. Detta har vi arbetat med under en hel mandatperiod. Dessutom har vi arbetat med att få ett grepp om kostnadsutvecklingen och se till att vi i budgeten har så pass mycket pengar avsatta att de räcker till att säkra betalningen för de personliga assistenterna.
Fru talman! Om jag tolkar Hans Karlsson rätt är en effektivare användning av dessa medel att få ett grepp om kostnaderna, vilka man anser ligger för högt i dag.
Fru talman! Vi har ju under hela den gångna mandatperioden år för år höjt anslagen till assistansersättning. Vi fortsätter att höja anslagen även för 1999. Då kan man ju inte säga att vi har minskat kostnaderna eller att vi ens har bromsat dem, utan det handlar faktiskt om att se till att vi har pengar så att vi klarar den här reformen. Det är en mycket angelägen och viktig reform som riksdagen var enig om. Den största otjänst som vi kan göra de människor som är beroende av reformen är att med olika beslut och åtgärder medverka till att vi urholkar de ekonomiska möjligheterna att få en stabil och långsiktig kraft i reformen.

Fru talman! Under anslaget B 10 föreslås att det anslag som Samarbetsnämnden under flera år har fördelat till nykterhetsorganisationer m.fl. i stället skall fördelas av Socialstyrelsen. På liknande sätt som Samarbetsnämnden hitintills har kunnat fördela anslag till organisationer har Folkbildningsrådet i dag möjlighet att fördela 2 1⁄2 miljarder till studieförbund och folkhögskolor. Riksidrottsförbundet, som också har haft möjlighet att fördela statliga anslag till idrottsrörelsen, föreslås nu av Idrottsutredningen bli statlig myndighet när statsbidragen fördelas. Det hade enligt min uppfattning varit bättre att vänta med ställningstagandet i avvaktan på regeringens ställningstagande till Idrottsutredningens förslag, som innebär ett tydligare formaliserat myndighetsutövande för i detta fall Riksidrottsförbundet när statsbidraget skall fördelas. Samma myndighetsutövande skulle enligt min uppfattning kunna formaliseras även för Samarbetsnämnden. Det hade också varit rimligt att avvakta med ställningstagandet i avvaktan på det remissvar som nu inkommer på Statskontorets utredning rörande hur statliga myndigheter skall organiseras inom det alkohol och drogpreventiva området. Jag tycker att statligt stöd till folkrörelserna så långt som möjligt skall vila på en avsiktsförklaring som formulerats av riksdagen. Sedan anser jag att stödet skall fördelas av det samverkande folkrörelsernas egna organ. Dessa skall sätta upp mål för sin bidragsgivning. Riksdag, regering och myndigheter har sedan att noga följa upp verksamheten med utvärdering och dialog. Fru talman! Jag kommer med stort intresse att följa den fortsatta hanteringen av fördelningen av bidrag till nykterhetsorganisationerna m.fl.

Fru talman! Jag kommer att beröra och förtydliga Vänsterpartiets ställningstagande och syn på frågan om hivpreventionen. Tyvärr har ju inte frågan belysts så där enormt mycket under kvällens debatt. Då kommer väl jag som siste talare att få göra det. Det beslut vi skall fatta innebär en sänkning med 14 miljoner kronor av anslaget i statsbudgeten för insatser mot aids. I budgetpropositionen konstaterar regeringen att det hivpreventiva arbetet varit mycket framgångsrikt och att det bör få fortsatt hög prioritet. Men, fru talman, jag vill påtala bristerna och riskerna i förslaget. Beslutet får inte resultera i att frivilligorganisationerna får sänkta anslag. Jag vill här också påtala att om det visar sig att integreringen av de hivpreventiva insatserna i kommunerna och landstingen skulle få som konsekvens att anslagen stryps eller används till annat, så är det Vänsterpartiets mening att regeringen skyndsamt bör agera. Här kommer vi i Vänsterpartiet att vara pådrivande för att staten även fortsättningsvis skall ha ansvaret för fördelningen av pengarna för hivprevention avseende bidrag till frivilligorganisationerna, till föreningarna. Beslutet kommer bl.a. att innebära att Folkhälsoinstitutets anslag minskas under ett år. Folkhälsoinstitutet har varit den instans som fördelat preventionspengarna till frivilligorganisationerna. Som enormt viktiga exempel vill jag här nämna RFSL:s säkrare-sex-projekt och det riktade arbetet för män som har sex med män. Om detta kan vi läsa i utskottets bedömning att utskottet vidhåller att insatserna mot hiv och aids måste ges fortsatt hög prioritet på alla samhällsnivåer samt att det i ökad utsträckning bör riktas mot de grupper där riskbeteendet är som störst och där en fortsatt stor smittspridning sker. Fru talman! Jag kan inte tolka denna skrivning på annat sätt än att så också skall ske. Alltså blir det inga neddragningar. Förslaget går ju i praktiken ut på att staten som huvudman byts ut mot landsting och kommuner. Det har från många håll framkommit en som jag ser det befogad oro för att pengarna till hivprevention riskerar att försvinna i den decentraliserade behandlingen. Fru talman! I detta sammanhang framhåller utskottet att överföringen till ett annat utgiftsområde inte innebär någon sänkning av ambitionsnivån när det gäller det hivpreventiva arbetet. Jag hade naturligtvis gärna velat se en ännu starkare skrivning från utskottets sida, och gärna också att man anslagit mer pengar. Men i dag kan vi bara med sorg i hjärtat konstatera att vi inte har någon finansiering för ett ökat anslag. Detta, fru talman, gör att jag ytterligare vill poängtera vikten av att den här frågan följs upp. Vänsterpartiets mening är att beslutet inte på något som helst vis kommer att försämra arbetet med hivpreventionen. Ej heller kommer anslaget att minska till de frivilligorganisationer vilkas hårda arbete är omistligt för de hivpreventiva insatserna. Fru talman! Vi i Vänsterpartiet avser att återkomma till frågan om hivpreventionen i vårbudgeten. Fram till dess hoppas jag att vi alla kommer att bevaka de reella konsekvenserna - eller effekterna - av förslaget och vara beredda att skyndsamt agera om så krävs. I övrigt vill jag instämma i Ingrid Burmans, Rolf
Fru talman! Jag vill bara instämma i vad som här har sagts och i viss mån beklaga att denna insikt från Vänsterpartiets sida kanske har kommit något sent. Det hade varit bra om man i förhandlingarna hade fått Socialdemokraterna att hålla kvar den nivå vi har haft, de 150 miljoner kronor som vi från moderat sida vill lägga på hivverksamheten. Vi känner också en oro för att en överföring till kommunerna kan göra att det hela späds ut. Det hade varit bättre att det hade legat kvar som tidigare. Det hade varit väldigt bra om denna klarsyn hade kommit något tidigare. Då hade kanske de hivsmittade fått lite glädje av den här senkomna klarsynen. Jag hoppas nu att ni framöver står fast vid att det här behövs en insats och att det inte får tunnas ut genom att spädas ut i de kommunala svarta hålen.
Fru talman! Jag vill bara med glädje instämma i det som har tagits upp här. Jag vill också faktiskt poängtera det som jag har sagt om att vi nu tillsammans måste ha ögonen extra öppna i den här frågan. Det gläder mig att också Moderaterna kommer att agera tillsammans med oss.
Fru talman! Det är klart att om man kommer efter med det här så vore det kanske lämpligt att säga att ni ansluter er till oss. Det är faktiskt inte tvärtom. Vi skall inte kräva något erkännande, men vi tar emot den, skall vi säga, insikt som ni har kommit fram till med glädje.

Fru talman! Jag känner mig när jag går upp i den här salen i dag ungefär som betjänten i den berömda sketchen Grevinnan och betjänten, som när grevinnan frågar vad som skall ske svarar: "The same procedure as last year - the same procedure as every year." När nu regeringen presenterar sin budget för femte gången sedan makttillträdet 1994, inräknat vårpropositionerna, är detta det nionde budgetförslaget utan några som helst idéer om hur arbetslösheten skall kunna minska. Detta är tragiskt, fru talman, när cirka en halv miljon människor står utanför arbetsmarknaden. Till denna halva miljon skall läggas de arbetslösa som går i kunskapslyftet och de som är förtidspensionerade av arbetsmarknadspolitiska skäl. Dessutom vet tiotusentals att de snart blir varslade eller har blivit varslade. Dessutom flyr företagen Sverige. Astras huvudkontor flyttas till London. Stora Enso lägger sitt huvudkontor i Finland. Merita-Nordbanken flyttar också till Finland. Ericsson flyttar huvudkontoret m.m. 300. I Volvo riskerar 6 000 att mista jobbet. Inom försvarsindustrin hotas upp till 5 000 jobb. Situationen är alltså mycket allvarlig. Med denna oroväckande situation, med den höga arbetslösheten, de ökande varslen och utflyttningen av företag från Sverige - vad gör då regeringen? Jo, i princip ingenting. Precis som tidigare står den handfallen. Ingenting sker. Jo, tre statsråd har skrivit en debattartikel. Regeringen skriver debattartiklar om att man skall öka sysselsättningen men ingenting om hur det skall ske. Man säger att hinder för tillväxt måste undanröjas, att det måste löna sig att arbeta och att man vill ha låga skatter. Det är inget konkret, men ändå något. Förslag skall komma senare. Detta har vi ingenting emot, även om vi hade förväntat oss att några förslag skulle komma under den här tiden. Det här har vi sagt länge, dvs. att vi skall ha låga skatter och att det skall ske förändringar för företagen. Men då har inte Socialdemokraterna ansett att dessa förändringar varit viktiga, utan de har i stället kritiserat oss för att vilja sänka skatter. Det intressanta är att om detta sägs det ingenting i budgetpropositionen. Men det kanske är regeringens linje att debattera i Dagens Nyheter. Debatt är bra, men har man makten måste man visa handling. De arbetslösa får inte fler jobb av debattartiklar - det får de om regler förändras och om företagarna ges bättre villkor. Fru talman! Jag sade tidigare att regeringen inte gör något för att arbetslösheten skall minska och att man i årets budgetproposition står tomhänt. Fru talman! Det var en liten överdrift. Man föreslår nämligen att API och ALU ersätts av en ny åtgärd, arbetspraktik. Det är alltså regeringens stora nyhet i årets budgetproposition, att man sammanslår två åtgärder till en åtgärd. Med en halv miljon arbetslösa innebär regeringens nytänkande att dessa två åtgärder, som jag tidigare sagt, är det enda nya. Detta är regeringens politik för att minska arbetslösheten. I övrigt är det konjunkturen som skall minska arbetslösheten, och de arbetslösa får vänta till våren innan nya förslag kommer. De förslag som kommer skall väl först förhandlas inom regeringen, med facket och med Vänsterpartiet och Miljöpartiet, så vi får väl se vad som återstår efter dessa förhandlingar. Det man kan notera om i stort sett det enda av regeringens förslag är dessutom att det inte heller lyckades passera utskottet, dvs. att man ändrade på finansieringen i den här delen. För Sveriges alla arbetslösa får vi hoppas att ministrarna Rosengren och Sahlin tar till sig de förslag som de borgerliga partierna i denna kammare lagt, även om utskottsmajoriteten nu säger nej till våra förslag. Det är ju inte ovanligt att de återkommer, och då säger man ja så småningom. De fyra och ett halvt åren som regeringen har haft makten har inte varit speciellt lyckade. I denna kammare har vi haft det ena konstiga förslaget efter det andra. Vem minns inte RAS - riktat anställningsstöd? Det var en mycket dyr åtgärd som gav oerhört få jobb. Det var kostsamt men ineffektivt. Vi har också haft en del andra förslag som regeringen nu själv inser inte har varit så lyckade. OTA var ett förslag som nu är på väg att försvinna. Generationsväxlingen gav knappast några som helst nya jobb, men ett antal människor försvann från arbetsmarknaden. Därmed såg det bättre ut i statistiken. Det finns andra oroande åtgärder kring detta. I sabbatsår eller friår. I utskottstexten står det att man skall undersöka detta om utrymme finns. Gör inte ännu ett misslyckat experiment för att minska arbetslösheten genom att ta ut folk från arbetsmarknaden! Från moderaternas sida ser vi det som så, att det är åtgärder inom arbetsmarknaden som man skall vidta. Regeringen, som så kapitalt har misslyckats med att få upp sysselsättningen, tycker dock att det är bra att prata om sysselsättningen utomlands. EU-länderna skall efter svenskt initiativ ha sysselsättningspakter med nationella handlingsplaner. Varför lägger statsministern sin tid på detta, och till vilken nytta? Inte ger det fler jobb. En handlingslös regering i Sverige pratar mycket i EU om sysselsättning. Är det för att försöka få någon att tro att regeringen är handlingskraftig som man gör på detta vis? Mer energi på hemmaplan och mindre prat om sysselsättningskommissioner och pakter i EU skulle nog de svenska arbetslösa föredra. Göran Persson har också i budgeten lovat att den öppna arbetslösheten skall ned till 4 % år 2000. I dag är den öppna arbetslösheten 5,3 % och den totala arbetslösheten ca 10 %. Det man kan konstatera är att finansministern efter valet har tvingats att skära ned sina antaganden om tillväxten. De före valet så ljusa prognoserna om Sveriges framtid har visat sig inte alls hålla. Den massarbetslöshet som vi moderater varnade för skulle komma att permanentas blir alltmer permanent. Regeringen står, som jag tidigare har sagt, handfallen och har inga andra förslag än att ALU och API skall bli en arbetspraktik. Till dessa dystra framtidsutsikter skall dessutom läggas att alltfler välutbildade framför allt civilingenjörer flyttar utomlands, och de kommer inte hem igen. Vi kan dessutom konstatera att vi trots denna stora arbetslöshet ändå har en situation där företagen har svårt att få anställda. Vi har flaskhalsproblematiken, som vi moderater i denna kammare år efter år efter år har varnat för. Det väsentliga för regeringen har varit ett volymmål i arbetsmarknadspolitiken, i stället för att explicit utbilda människor till de yrken där de kan få jobb. Enligt en rapport från SAF uppger sig sju av tio arbetsgivare ha problem med rekryteringen. Sju av tio arbetsgivare uppger sig ha problem med rekryteringen i ett land med över en halv miljon arbetslösa. Det vi kan konstatera är att man även här har misslyckats från regeringens sida. Det har inte kommit någon kompetensutvecklingsplan, som vi talade om tidigare. Vi kan också konstatera att nyföretagandet har minskat med 21 % jämfört med förra året. Låt oss titta på en sammanfattning kring hur situationen ser ut. Vi har alltså över 500 000 arbetslösa. Kunskapslyftet tar dessutom undan folk från arbetsmarknaden, och vi har förtidspensioneringar. I vårprognosen från AMS förutspådde man 60 000 nya jobb. Nu, i höstprognosen, förutspår man 33 000 nya jobb. Vi kommer att ha en total arbetslöshet, beräknar Jag kan, fru talman, medge att det inte var vackra ord kring regeringens politik. Man kan kanske säga att det är typiskt moderater att svartmåla. Låt mig då ge ett par citat från Aftonbladet den 27 november. Där står det bl.a. följande: "Trots högkonjunkturen står fortfarande 403 772 människor utan ordinarie jobb. Det är som om alla i Göteborg skulle vara arbetslösa. Den ljusa bilden av strålande tider och expansion som basunerades ut från valrörelsens talarstolar stämmer inte längre med verkligheten." Det står vidare: "Socialdemokraternas dundermiss i valrörelsen var att inte diskutera eller ha några visioner i den gamla paradgrenen: sysselsättningen. Det är en gåta att regeringen inte satsar på en framtidsuppgörelse om kunskaps och kompetensutveckling. - Det sämsta som kan hända är att regeringen nu som under vågdalen 1997 passivt tittar på och hoppas att allt ska lösas av sig självt. Sådana fasoner håller inte." Detta är skrivet av det regeringen närstående organet Aftonbladet. Det är knappast så att jag är ensam i min kritik. Det kanske svider än hårdare att Aftonbladet säger precis samma saker som jag säger från denna talarstol. Det är en socialdemokrati utan idéer och utan framtidshopp, vilket inte ger de arbetslösa något hopp. Mot denna politik utan innehåll och utan hopp för de arbetslösa står den politik som vi moderater under ett antal år har förordat - den politik som vi har tagit upp i motioner och i särskilda yttranden, och i reservationer tillsammans med kd och Folkpartiet. Vad är då utmärkande för vår politik? För det första har vi vår jobballians. Vi konstaterar att arbetslösheten, som jag tidigare har sagt, är vårt största ekonomiska problem. Vi har presenterat ett sjupunktsprogram för att vända denna utveckling. Det sjupunktsprogrammet innehåller sänkta skatter på arbetande och företagande, särskilda skattelättnader för hemnära tjänster, minskat krångel för företagen, modernisering av arbetsmarknadsreglerna, möjlighet för företagen att använda euro här och en förnuftig energipolitik. Vi vill också göra Sverige till ett spjutspetsland inom IT. Det skall bli intressant att se när regeringen presenterar sin tionde budget - vårpropositionen - hur mycket av detta som kommer med. Därför skall det bli intressant att höra arbetsmarknadsutskottets ordförande Johnny Ahlqvist när han går upp i talarstolen. Han kommer antagligen att säga att oerhört många av våra förslag är orealistiska. Men jag är ganska övertygad om att en hel del av dem återkommer till våren. Vi ser alltså sysselsättningen som ett stort problem. Sysselsättningen måste öka. Det måste ges förutsättningar för att skapa fler riktiga arbeten och växande företag. Framför allt småföretag måste ges förbättrade regler, så att de kan växa. Vi ser avregleringen av arbetsmarknaden som oerhört väsentlig, och likaså att vi utformar en ny arbetsrätt där turordningsreglerna måste ändras. Det skall finnas möjlighet till provanställningar, och den fackliga veteorätten vid entreprenader måste slopas. Förbud bör införas mot blockad av enmansföretag. Vi ser i dag bl.a. på taxi i Örebro hur situationen är. Moderniseringen av arbetslöshetsförsäkringen, m.m., måste ske snabbare. Vi måste få arbetsmarknadspolitiska åtgärder som ger jobb - inte arbetsmarknadspolitiska åtgärder som finns till för att ge en bättre statistik. Fru talman! Vi ser alltså en tydlig skillnad mellan den moderata inriktningen på politiken och den socialdemokratiska inriktningen. Jag är säker på att det kommer att bli än tydligare under denna debatt i kammaren. Låt mig avslutningsvis, fru talman, få säga att jag givetvis står bakom alla de reservationer som vi moderater har. För att vinna tid yrkar jag bifall bara till reservation nr 1 och reservation nr 5.

Full sysselsättning är ett djupt ideologiskt mål för oss kristdemokrater. Därför är vi djupt oroade över den höga arbetslösheten, alla varsel som läggs i Olofström, Avesta, Töcksfors, Porjus och alla andra orter som blivit riksbekanta under senare tid. Allt detta handlar givetvis om de uppemot 150 miljarder kronor som arbetslösheten kostar samhället. Det handlar om de undanträngningseffekter som uppstår när hundratusentals människor skall sysselsättas i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det handlar om det slöseri det innebär att fullt friska människor inte deltar i den ordinarie arbetsmarknaden. Men det handlar framför allt om de hundratusentals människor, enskilda individer, som oroar sig över att inte kunna försörja sig och sin familj, om den känsla av vanmakt och utanförskap som många av de arbetslösa upplever, om de risker för permanent utanförskap och sociala problem som kan följa i spåren av en långvarig arbetslöshet. Det är mot den här bakgrunden oerhört dystert att konstatera hur lite som händer för att bryta den höga arbetslösheten. Åren 1990-1991 började sysselsättningen rasa i Sverige. Vi kan tvista om orsakerna till det. Raset fick vi inte stopp på förrän 1993-1994 då kurvorna vände uppåt - ganska brant. Men den här positiva utvecklingen bröts 1995 och sysselsättningen vände nedåt. Först under förra året började utvecklingen gå uppåt igen. Men notera: Mellan 1994 och 1998 har vi haft en god konjunktur, goda internationella omständigheter. Trots detta har det under de fyra åren med socialdemokratiskt styre bara skapats netto ca 50 000 nya jobb. Detta är mot bakgrund av den höga arbetslösheten ett oerhört misslyckande. Det är ju under de goda tiderna som arbetslösheten skall ned och långtidsarbetslösheten brytas. I stället för en regering och en utskottsmajoritet full av oro möter vi budskapet att allt är väl. Så har vi i oppositionen bemötts ända fram till helt nyligen. Men i fredags började reträtten från skönmålningens väg. Då retirerade regeringen inför verkligheten. till 2,2 % för nästa år. Målet om 4 % öppen arbetslöshet år 2000 har nu officiellt övergivits. Snittet för år Men bilden av den ökande sysselsättningen har regeringen ännu inte reviderat. Skrytet om att sysselsättningen ökat kraftigt under det senaste året är en skenbild, en skönmålning av verkligheten. Det visar en bearbetning av Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning som vi kristdemokrater tagit fram. Hittills i år har sysselsättningen, som den mäts, ökat med i genomsnitt 56 000 personer jämfört med samma period förra året. Nära 60 % av den ökningen beror på ökad frånvaro från jobbet! Som sysselsatta i SCB:s mätningar räknas de som under mätveckan arbetat minst en timme och de som var tillfälligt frånvarande under hela mätveckan. En deltidstjänst på en timme i veckan registreras alltså som två sysselsatta personer om den ordinarie personen t.ex. är sjuk och ersätts av en vikarie. Ett extremfall är exempelvis en lärare som springvikarierar för fyra deltidsarbetande lärare under en influensaperiod. Det registreras alltså som fem sysselsatta personer. Av dessa skäl är sysselsättningen som högst under sommarmånaderna, då stora delar av arbetskraften har semester och ersätts av sommarpersonal. Det senaste årets ökade sysselsättning beror till största delen på att antalet personer som är tillfälligt frånvarande har ökat, inte att antalet personer som faktiskt är i arbete har ökat. Antalet personer i arbete har bara ökat med knappt 24 000 under årets elva första månader jämfört med samma period 1997! Med den här takten skulle det ta minst 15 år för regeringen att nå sitt mål om ca 375 000 nya arbetstillfällen. Slutsatsen av SCB:s siffror är att utvecklingen på arbetsmarknaden är betydligt dystrare än vad som hittills framkommit. Frågan är om inte den djupare analysen av SCB:s statistik borde få utskottets ordförande Johnny Ahlqvist att ta ett allvarligt samtal med sina kompisar i regeringen. Vi kan också konstatera att det betänkande som vi skall fatta beslut om här i dag redan är inaktuellt i långa stycken på grund av nya prognoser och bedömningar om framtiden. Till detta kommer att Björn Rosengren i Dagens Nyheter i dag formellt överger fixeringen vid AMS volymmål. Men utskottsmajoriteten skall nu rösta igenom en politik som regeringen flyr ifrån. Frågan är: Känns det bra, Johnny Ahlqvist, att försvara den politiken? Vi kristdemokrater har levererat en rad förslag till åtgärder för att vända utvecklingen på arbetsmarknaden. Det är åtgärder som underlättar och stimulerar småföretagande och öppnar möjligheten till framväxt av hushållstjänster, reformering av arbetsrätten samt skattelättnader. Vidare vill vi införa ett lärlingssystem. Detta är åtgärder som underlättar skapandet av nya jobb inom framtidsbranscher såsom tjänstesektorn, miljötekniken, IT eller annan högteknologi. Fru talman! Socialdemokraternas misslyckande framstår dessutom i än klarare dager när vi mitt i en period av hög arbetslöshet, när uppemot 17 % av arbetskraften är arbetslösa eller undersysselsatta, får problem med flaskhalsar på arbetsmarknaden. Det börjar bli brist på byggnadsarbetare, datatekniker, lärare, ja, t.o.m. vårdpersonal och yrkesskickliga industriarbetare, rapporterar AMS. Vilket underbetyg åt arbetsmarknadspolitiken! Nu krävs det mindre av fixerade volymmål för stället fortsätter detaljstyrningen, och resurserna till den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen ökar bara blygsamt. Här borde regeringen vidta åtgärder. Här borde utskottsmajoriteten reagera. Men icke! Socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister sitter tysta och tar därmed på sig ett stort ansvar för utvecklingen. Fru talman! I dag debatterar riksdagen arbetsmarknadspolitiken och näringspolitiken, men inga statsråd finns på plats. Andra statsråd har prioriterat att delta i debatterna här i kammaren under de gångna veckorna, men de två ministrar som har ansvar för Sveriges kanske största problem bevärdigar sig inte att delta i riksdagens viktigaste debatt om arbetslösheten. Är inte detta anmärkningsvärt? Men jag förstår kanske orsaken. Till skillnad mot tidigare har man fått Hans Andersson som regeringens försvarsadvokat. Han, som tidigare så skarpt kritiserade den förda politiken, är nu en försvarare av den passiva politik som han var emot för bara några månader sedan. I medierna har de båda "superministrarna" gjort uttalanden kors och tvärs. Oftast har andra statsråd dementerat vad de nya tänkt och tyckt. Mona Sahlin meddelade i alla fall i går att hon dagen före julafton skall presentera ett paket för småföretagen, men riksdagen får ingen chans att debattera det. I stället försöker regeringen att undvika oppositionens granskning och utnyttja nyhetstorkan på redaktionerna för att kunna plantera sitt budskap. Hade inte vi kristdemokrater och andra partier opponerat oss så kraftigt mot regeringens politik, hade det inte kommit någonting förrän till våren. Det har nämligen sagts så i budgetpropositionen och i tidigare uttalanden. Nu har vi tvingat regeringen att prestera någonting i alla fall. Men att komma hit till kammaren och ta debatten med oppositionen, det vågar inte Björn Rosengren och Mona Sahlin. Det är ynkligt. Fru talman! Jag vill kommentera några saker som har sagts här om de kristdemokratiska besparingarna på utgiftsområdena 13 och 14. Det är en ganska enkel logik bakom dem. Vi tror nämligen att det är bra med höjda egenavgifter i a-kassesystemet. Detta kompenserar vi de enskilda löntagarna med sänkt skatt. Vi tror också att den politik som vi för och de övriga åtgärder som vi föreslår på olika politikområden minskar behovet av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Med den teknik - jag vill betona teknik - som vi har valt blir det sammantaget de besparingseffekter som Hans Andersson nämnde. Men det innebär inte att vi kastar ut människor på gatan på något sätt. Innan jag avslutar skulle jag vilja kommentera en av de otaliga arbetsmarknadspolitiska åtgärder som vi i dag skall besluta om. ALU och arbetsplatsintroduktion upphör och i stället införs arbetspraktik. Det nya är att alla som ordnar sådana platser skall betala 3 000 kronor per praktikant och månad. Kommuner, statliga myndigheter såsom exempelvis Skogsstyrelsen och privata företag kommer att tveka inför detta åtagande. Kommunförbundet har reagerat skarpt mot den höga finansieringsavgiften och fick också utskottsmajoriteten att backa en aning. Nu ska finansieringsbidraget bli 1 000 kr per månad för dem som arbetar i kommunerna och för dem som är långtidsinskrivna vid arbetsförmedlingen. Denna minskning av finansieringsbidraget skall betalas genom att kringkostnadsersättningen begränsas. Vi från oppositionen i utskottet avfärdades när vi ville få en utförligare redovisning av hur en sådan omfördelning slår för kommuner och ideella organisationer som kanske förlorar sin kringkostnadsersättning. Orsaken var att utskottsmajoriteten inte visste konsekvenserna av sitt beslut. Kommunförbundet har deklarerat att risken för att kommunerna kraftigt minskar sina åtaganden är stor. När vi krävde en uppföljning av det nya systemet till våren fick vi inget gehör. Därav vår reservation nr 20, mom. 27. Frågan som vi ställde då och som vi nu ställer till socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister är om ni i dag vet konsekvenserna av ert beslut. Fru talman! Eftersom riksdagen redan har fattat beslut om de ekonomiska ramarna, har vi kristdemokrater i ett särskilt yttrande redovisat vårt budgetalternativ på arbetsmarknadsområdet. I en gemensam reservation med Moderaterna och Folkpartiet utvecklar vi riktlinjerna för en ny politik på arbetsmarknadsområdet. Därutöver har vi flera reservationer, egna och gemensamma med andra partier. Vi står givetvis bakom samtliga våra reservationer, men för att spara kammarens tid nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationerna 1, 4, 20 och 27.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

Vilken linje skall Hans Andersson ha? Han får bestämma sig i debatten. Det är intressant för framtiden och för regeringsunderlaget. Jag tror inte minst att Johnny Ahlqvist gärna vill veta var han har sin kompis. Så har jag några kommentarer om s.k. dynamiska effekter. Det finns inga dynamiska effekter i vårt budgetalternativ. Däremot räknar vi självklart med att en viss minskad volym på arbetsmarknadsåtgärder blir effekten av de olika politikförslag vi har. Vi har också en del kopplingar mellan olika offensiva åtgärder och minskade åtgärder på arbetsmarknadens område. Det gäller exempelvis att stimulera hushållsnära tjänster. Beträffande det här gnället om förhållandet till statistiken vill jag säga att min poäng inte är att SCB gör fel som mäter.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

Fru talman! Vi har fått ett superdepartement. Arbetsmarknadspolitik, näringspolitik och kommunikationer sammanförs. Jag tror att det är bra, men inte hade jag tänkt mig att det skulle innebära att man missköter kontakten med parlamentet. Förra veckan diskuteras trafikutskottets huvudtitel. I dag är det arbetsmarknadsutskottets områden. Ingen minister är närvarande. Ändå tillhör statsrådet Rosengren ett parti som i opposition skällde som bandhundar på dåvarande regeringen, inte minst på arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund, som krävdes på ständig närvaro. Ingen fråga var för liten för att statsrådet skulle tillåts vara frånvarande. Det är, fru talman, en nonchalans mot riksdagen och mot landets medborgare att regeringen undviker debatt med de valda ombuden. Fru talman! Skall vi få rätsida på Sveriges långsiktiga problem och en säkrad välfärd måste vi satsa på en politik som ger fler jobb. Folkpartiet har satt kampen för fler jobb överst på dagordningen jämsides med kraven på en bra skola och en god vård. Den socialdemokratiska regeringen säger sig också ha kampen mot arbetslöshet som högst prioriterad, men det har inte lett fram till det antal nya riktiga jobb som skulle vara nödvändigt. Intressant - och rent av tragiskt - är att varje prognos i de senaste årens finansplaner har slagit fel. Åt fel håll! I stället för att bredda arbetsmarknaden och underlätta nyanställning och expansion har man sökt lösa problemen genom att gömma undan alltfler utanför arbetsmarknaden i åtgärder av olika slag - detta samtidigt som vi lever med paradoxen att arbetslöshet inte beror på arbetsbrist! Det är andra brister som Sverige dras med och som regeringen direkt har ansvar för. Nu har regeringen i dessa yttersta dagar erkänt att man inte klarar målet om halverad arbetslöshet till sekelskiftet. Man har också tvingats skriva ned förväntningarna när det gäller tillväxten. I stället för att få en expansion, inte minst via småföretag som skulle starta och växa, har man haft en benägenhet att ha en alltför stor tilltro till att det statliga systemet och regleringarna skall lösa arbetsmarknadsproblemet. De mer än tjugotalet åtgärder som av och till har lanserats som medel i kampen mot arbetslösheten har inte gett särskilt många jobb. Det har mera blivit ett sätt att kvalificera sig för nya a-kasseperioder eller gå ytterligare någon kurs - ovisst vad den skulle leda till. Tyvärr har socialdemokraterna bortsett från att ett gynnsamt näringslivsklimat skulle sätta fart på nya tillkommande jobb. Därför har ett gott näringsklimat i socialdemokratiskt perspektiv blivit något man pratat om men gjort väldigt lite åt. Folkpartiet anser att målet måste vara att pressa ned den total arbetslösheten och öka antalet sysselsatta. Det är ändå positivt att regeringen nu börjar tänka i de banorna. Utifrån socialliberala utgångspunkter är arbetslöshet alltid ett slöseri med resurser, både för enskilda människor och i samhällsekonomin i stort. Och erfarenheterna visar hur svårt det är för en individ som har varit långtidsarbetslös att komma tillbaka till den reguljära arbetsmarknaden. Det gör att hög arbetslöshet riskerar att bli bestående även under tider av god konjunktur. Det har vi haft tydliga exempel på de senaste åren. Men vad värre är, är att alltfler börjar acceptera den höga arbetslösheten. Och det verkar ha skett på många håll i dagens Sverige. I stället för att vidga arbetsmarknaden och expandera i sektorer som skulle kunna ge fler jobb - t.ex. inom tjänstesektorn, servicenäringen, turistnäringen, hushållsnära tjänster - har man varit kallsinnig till detta, trots att man i Kanslihuset måste ha insett att traditionella industrijobb knappast kommer att öka i antal, inte ens då produktionen växer. I stället har man i ren desperation förtidspensionerat, gett sabbatsår med a-kassa, genomfört generationsväxling, infört kortare arbetstid eller infört OTA, RAS och andra konstlade medel. En sådan inställning angriper ju bara akuta problem, men den gör inte något åt de grundläggande frågorna. Det leder också till att antalet sysselsatta minskar från en redan låg nivå. Folkpartiet har förordat ett helt batteri som skulle kunna ge nya jobb. Det handlar om sänkta skatter på arbete, om ett smidigare regelsystem och om att uppmuntra och gynna dem som vill ta på sig den stora uppgiften att starta nytt eller expandera. Folkpartiet betonar ofta förvaltarskapets tanke. Och den står i bjärt kontrast till den klipparekonomi som har utvecklats alldeles för mycket. Socialdemokraterna lät 80-talet bli ett förlorat decennium. Det var då som man fick för sig att man skulle låna pengar och vara finanshaj och att detta skulle göra alla rika. Liknande spekulationer finns också bland dagens verksamma. Men den gamla sanningen gäller fortfarande: Det är bara genom arbete, sparande och nyföretagande som vi kan Sveriges ekonomi på fötter och en välfärd säkrad. Det är intressant att t.ex. TCO allt oftare talar om sänkta skatter i privat tjänstesektor. Det råder inget tvivel om att det finns en outnyttjad jobbpotential inom privat tjänstesektor som skulle kunna frigöras genom t.ex. lägre skatt på arbete. De nyss inledda skatteförhandlingarna har avslöjat att alla partier har synpunkter i dessa frågor. Mest tveksamt synes regeringspartiet vara som hittills bara lyssnat passivt. Jag tror att det är denna passivitet genom åren som har gjort att vi har fått förlorad tid och förlorade år. Regeringens närstående organ, Aftonbladet, skrev för en tid sedan och påminde om att 1 % högre BNP tillväxt skulle ge ca 50 miljarder i förbättrade statsfinanser och 50 000-60 000 fler jobb. Sverige skulle behöva en tillväxt på över 3 %. Och man slår fast sambandet mellan ökad tillväxt och ökad sysselsättning. Det är illa att regeringen inte tar dessa fakta på allvar. I tidningen Arbetet skrev finansminister Erik Åsbrink i januari 1997 att han personligen skulle engagera sig i kampen för att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten. Han skrev att det handlar om marknadsekonomi, om den totala efterfrågan, om lönebildningen, om spelregler för hushåll och företag. Det är sådant som påverkas av finanspolitiken och skattepolitiken, skrev Åsbrink då, och så formulerade han sitt löfte: "Vi skall inte bara halvera den öppna arbetslösheten. Vi skall kraftigt minska den totala arbetslösheten. Vi skall skapa flera hundratusen nya jobb." Det är dags, fru talman, att regeringen infriar det löftet. Så kom beskedet från regeringen nära två år efter Åsbrinks vidlyftiga artikel och löften: Vi klarar inte de mål som vi satte upp i valrörelsen. Och med en papegojas envishet upprepar man sedan varje år: Regeringen måste revidera sina planer. Ja, så kan det gå när man sitter fast i ett statiskt tänkande. Dagens Nyheter uppmärksammade i går vad superdepartementets statsråd Rosengren och Sahlin tillsammans med finansministern skrev. Enligt DN använde de sig av liberalen Bertil Ohlins formulering från 50-talet: "Det måste löna sig att arbeta." Efter 40 år har socialdemokraterna gjort hans budskap till sitt eget, och ledarskribenten konstaterar att det går att övertyga människor, men att det tar tid. Ändå tycker jag, fru talman, att det är ett friskhetstecken att samma statsråd talar om att det behövs en socialdemokratisk tillväxtdebatt. Det är välkommet, men det är i ett sent skede. Än så länge lyser de konkreta förlagen med sin frånvaro. Den tröghet som funnits i Sverige för en anpassning till vår omvärld har nu fått ett tryck utifrån som inte minst EU-medlemskapet ger. Intressant är ju att ett sådant nationalistiskt land som Norge nu ser ut att få ett allt större intresse för den europeiska gemenskapen. Inom Miljöpartiet, där man så sent som i valet hade utträde ur EU som huvudfråga, funderar man nu på en mera EU-positiv hållning. Undrens tid, fru talman, är tydligen inte förbi. Regeringens erkännande att inte klara de syssesättningspolitiska målen bekräftas av ämbetsverket AMS, som säger att det som både verket och regeringen sade före valet var fel. Prognoserna har ändrats, och arbetslösheten kommer tyvärr inte att minska nämnvärt nästa år. Antalet jobb blir inte så högt som man har påstått. Nu justeras prognoserna ned. Av intresse är att både Konjunkturinstitutet och regeringen bedömer tillväxten till enbart drygt 2 %, dvs. nästan en tredjedel svagare tillväxt än vad som angavs i prognosen. Men det är viktiga halv och helprocent som nu drar i väg åt fel håll. Folkpartiledaren Lars Leijonborg påminde i början av det här året då han förde debatt om hur viktigt det var att få tillväxt. Men då ville socialdemokraterna inte lyssna på det örat. Då gick allting åt rätt håll. "Det växer så det knakar", sade statsministern. Och knakar gör det förvisso. Men det är inte växtvärk, det är stagnation. Sverige har under för lång tid underlåtit att skapa ett bra företagsklimat och genomföra strukturreformer. Nu är ändå skönmålningens tid över, och regeringen tvingas ta tag i realiteterna. Det finns anledning att göra satsningar som drar åt samma håll. Folkpartiets inställning är att vi inte får ge upp och acceptera dagens höga arbetslöshet. Vi tror att med en klok och samlad politik för tillväxt, kombinerad med en offensiv arbetsmarknadspolitik så kommer antalet sysselsatta att öka. Arbetslösheten är ju inte enbart konjunkturell utan också strukturell. Här behövs t.ex. den satsning på utbildning och fortbildning som regeringen talat om, men som i hög grad varit en felsatsning då man ägnat sig åt volymmålen och för litet åt det kvalitetsmål som skulle kunna leda till nya jobb. Vissa branschers måttliga uppgång skapar genast flaskhalsproblem. Där ser vi ett av resultaten av att vi för länge frossat i åtgärder som inte har lett till jobb. Det uppreklamerade kunskapslyftet har haft för lite av rätt kunskap, och därför har det inte blivit något lyft. Så några ord om småföretagsamheten - detta verbalt hyllade mantra av praktiskt taget alla politiska riktningar. Det finns en tickande bomb i vårt samhälle i dag, eftersom alltfler företag drar ned, lägger ned eller flyttar ut. Vi har också den andra sidan då presumtiva småföretagare avstår från att starta någon verksamhet. I den mån som man startar blir det som regel enmansföretag, och de etablerade enmans och småföretagen vågar inte eller vill inte expandera. Att ge småföretagsamheten nya förutsättningar är ett stort och viktigt område att ta itu med. När man hör företagsnamn som Astra, Ericsson, Electrolux, Lear Corporation, Volvo eller namn på andra multiföretag märker man hur föga nationellt bundna de är. Och när vi hör ortsnamn som Eslöv, Bengtsfors, Hagfors, Olofström, Karlsborg, Töcksfors så inser vi alla hur regionalt utsatta områden är på väg att få kraftiga smällar eller rent av dödsstöten. Därför behövs fler småföretag med en inneboende vilja att växa. Småföretagsamheten har i regel det goda med sig att man har både ägare och arbetsledning på plats, eller som vi säger: på golvet. Här har vi att göra med de internationella storföretagens baksida. Om man sitter på en annan kontinent och läser bokslut blir det ganska teoretiskt. Man har ringa eller ingen chans att sätta sig in i den lokala situationens behov och möjligheter. Därför har småföretagsamheten sin roll i att den också är lokalt etablerad. Folkpartiet och andra oppositionspartier har uppmärksammat invändningarna mot regeringens proposition och utskottsmajoritetens slutsatser, då vi framför allt i reservation nr 1 förordar en annan inriktning av politiken som skulle kunna leda till fler jobb och bättre samhällsekonomi. Den s.k. jobballiansens förslag tar upp lönebildningens roll och värdet av en utbyggd tjänste och servicesektor, dvs. de områden som har potentiella växtmöjligheter när det gäller att ge jobb och sysselsättning. I reservation nr 4 finns vår handlingsplan för sysselsättning, som riksdagen bör ställa sig bakom. Hans Andersson från Vänstern talade i sitt anförande om en politik som var kontraproduktiv och om att vi har haft ett efterfrågeras. Som jag uppfattade det var han kritisk mot den eviga inflationsbekämpningen. Ändå överraskar Vänstern genom att förorda nya färdriktningar. Vänstern var med om de s.k. återställarna efter valet 1994. Den uppgång som då fanns i konjunktur och sysselsättning övergick i stagnation och sedermera i nedgång. Sedan vek regeringen av åt mitten, och min fråga till Hans Andersson blir: Tycker Vänstern att vi skall återgå till den s.k. återställarpolitiken som gällde från 1995, eller är Vänstern nu nöjd med regeringens färdriktning i dag t.ex. på arbetsrättens område? Vi står bakom budgeten, säger Hans Andersson med statsmannaröst. Det är säkert riktigt. Men frågan är om det finns ett samband med vad man egentligen vill i politiken eller om det enbart är ett partiellt och kortsiktigt röststöd. Det finns mycket att förklara från Vänsterns håll. Därför efterlyser jag här var man står i politiken. För Folkpartiets del har vi under många år lagt tonvikten på att också de arbetshandikappade skall ha en rejäl chans till ett eget jobb. Också i årets budgetförslag vill vi ha en förstärkning av både lönebidrag och anslag till dem som är verksamma inom Samhall. I reservation 6 redogör vi de förslagen. Vidare är det viktigt med ungdomssysselsättning, och i reservation 10 pekar vi på det. För att verksamheten skall bli arbetsmarknadspolitisk optimal med de pengar som finns tror vi att de skall kunna användas friare och i fler län. Vi påpekar också en viktig sak i vår reservation 17. Arbetsmarknadspolitiken måste förbli en statlig angelägenhet även om det lokala arbetet i samverkan med kommuner är viktigt. I reservation 20 om uppföljning av arbetspraktiken har vi varnat för risken att många kommuner inte kommer att anordna arbetspraktik på grund av ökade kostnader för den. Därför måste en utvärdering av åtgärderna snabbt komma till stånd och regeringen rapportera redan under nästa år. Kvinnors möjligheter att starta eget och bättre möjligheter till riskkapital och rådgivning och stöd kommer andra folkpartidebattörer att ta upp. Därför nämner jag dem bara rubrikmässigt. Fru talman! Förändringen av arbetslivet då det utvecklas mot ett kunskapssamhälle med skärpt internationell konkurrens blir allt tydligare. Därför behövs det en stor portion fortbildning för dagens verksamma. Vi behöver underlätta och påverka attityder så att befintlig arbetskraft är beredd till den typ av omställning som krävs i framtidens arbetsliv. Men då krävs också reformer inom arbetsrätt och lönebildning för att komma till rätta med flera problem. Det handlar om ekonomi, skatte och näringspolitik och utbildningspolitik med höga kvalitetsmål som ger Sverige ett verkligt kompetenslyft. Jag yrkar för Folkpartiets del bifall till reservationerna 1, 4 och 8.